Fru talman! Jag har tidigare uttalat att jag anser att det underlag som kom förra fredagen, undertecknat av chefen för Försvarsmakten, var ett bättre och säkrare underlag för politiska bedömningar och nödvändiga åtgärder än vad som tidigare funnits att tillgå. Det gör att det har varit möjligt att utge dessa anvisningar. Jag anser att därigenom följer jag också vad försvarsutskottet har skrivit i sitt betänkande.

Utskottet har därför ingen erinran mot de uppdrag som regeringen givit Försvarsmakten i syfte att reda ut problemen och klarlägga behovet av åtgärder." Därefter följer den mening som jag först läste upp. Nu är det min och regeringens avsikt att återkomma till riksdagen med en redovisning av vad det är för åtgärder som kan vidtas inom ramen för 1996 års beslut. Finns det någon åtgärd som innebär att 1996 års beslut förändras i något hänseende? Det var jag inne på i diskussionen med Åke Carnerö. Det samma gäller för de kommande åren. Det betyder att vi under den här perioden, i en dialog med Försvarsmakten, har möjlighet att exakt göra det som riksdagens försvarsutskott har uttalat sig för. Jag är optimistisk om att vi kommer att få förslag som innebär realiteter och som gör att vi inte når det som är grundfrågan här, nämligen ett möjligt budgetöverskridande de kommande åren inom försvarsbeslutet.
Fru talman! Jag har bara en liten kort följdfråga. Jag ställer den även mot bakgrund av försvarsministerns tidigare värv. Anser försvarsministern att det finns någon ursäkt i något sammanhang som ger en myndighet rätt att negligera ett riksdagsbeslut?

Tack fru talman! Jag vill fråga försvarsministern ett par saker. Förbandsverksamheten var rubriken. Försvarsministern gillar inte den ökade utbildningsreserven. Det är vi väl få som gör. Nu säger försvarsministern att det är angeläget att pröva metoden där flera genomför värnpliktsutbildning, men under kortare tid. Jag frågar med Martin Luthers ord: Vad är det? Det anges alldeles innan att det gäller både som ett första steg i en utbildning och att det också kan vara fråga om någonting annat, nämligen att man lättare skulle komplettera i ett anpassningsskede. Är det en ny härordning som försvarsministern tänker sig, eller är det att ännu en gång pröva den kortare värnpliktsutbildning som vi har prövat och som har förkastats tidigare? En annan fråga, fru talman, är om det finns en gemensam uppfattning i högkvarteret. Häromdagen gick chefen för Flygvapnet, Kent Harrskog, ut och protesterade i brev till personalen mot påståendet att Flygvapnet skulle ha haft en överförbrukning på 800 miljoner. Vad är det rätta förhållandet i detta enligt försvarsministern?

Fru talman! Göthe Knutson tar upp frågan om orsaker på ett skämtsamt sätt. Frågan är naturligtvis rätt ställd. Jag ser verkligen ingen anledning att vi i alla de avvägningar vi gör i riksdagen om hur vi skall använda de offentliga inkomsterna och våra skatter - vi lånefinansierar ju inte längre - skulle öka anslaget till Försvarsmakten. Vad jag kan konstatera är att på den uppgift som överbefälhavaren har lämnat till regeringen på en möjlig överplanering på ca 10 miljarder kronor förknippas ca 7 miljarder kronor med att verksamheten - dvs. det som är innanför kostymen, om jag så får säga - håller på att bli större. Det är det som vi vill ta ned. Jag kan avrunda mitt inlägg och säga till Göthe Knutson: Ja, jag tycker att detta är en beklaglig situation. Jag har inte önskat den. Jag är övertygad om att det är få som har önskat den. Men hur skall man hantera en skarp motgång? Ett sätt är att försöka tänka framåt. Man kan tänka sig: Gör den här utmaningen att vi samtidigt kan få nya intressanta och moderna idéer som av olika skäl tidigare inte fått luft under vingarna? Jag tycker att det är ett sätt som hör till framtiden och frågor som: Hur kan man lösa organisationsproblem?

Den är meningsfull. Den är modern.
Tack fru talman! Jag tror inte att försvarsministern direkt välkomnar den här situationen. Några betecknar den som en skandal. Bland det viktigaste i hela vår försvarstanke, vårt folkförsvar och vår allmänna värnplikt är ju att det skall finnas en tilltro och tillförsikt i det hela. Den har väl onekligen hamnat på bristningsgränsen. Jag hoppas verkligen att den finns kvar och att skadorna inte är oreparabla. Låt oss ändå tänka i termer av att när pengarna inte räcker måste man överväga om, i det här fallet, militärledningens planering och departementets planering har varit korrekt eller om det brister där.
Fru talman! Det finns två element i Göthe Knutsons senaste inlägg. Det ena är frågan om motivation. Jag tror att det finns mycket i dagens försvarsmakt som skapar motivation. Det har jag mött när jag har varit ute. Man har ny materiel, ibland av absolut världsklass. Och man vet med sig det. Men jag har också mött från såväl soldater som höga officerare: Vad skall vi göra med en försvarsmakt som sedan slutet av 1930-talet varit dimensionerat, inriktat och planerat för att möta och avskräcka från ett invasionsförsvar? Man har sagt att försvarsministern och regeringen bör tänka på den saken. Man bör fundera över hur länge känslan av att tillhöra något som är meningsfullt på riktigt kan hålla i sig utan att det blir en diskussion. Det gör att jag i det hänseendet välkomnar de åtgärder som vi nu med tungt hjärta nödgas vidta - jag är då inne på den andra delen av Göthe Knutsons inlägg - till följd av möjliga, sannolika budgetproblem. Det är två ting. Men jag ser att vägen ur överplaneringen också på ett positivt sätt kan knytas till en modernisering av en del i ett samhälle där de som är där verkligen alltid också måste ha en känsla av att de står i en omedelbar, meningsfull relation till resten av samhället.
Fru talman! Jag har litet svårt att förstå bakgrunden till att försvarsministern välkomnar åtgärder som han tvingats fatta beslut om med tungt hjärta. Försvarsministern har vid upprepade tillfällen här i kammaren redovisat att det har varit svårt för honom att komma in i försvarspolitikens alla vindlingar. Det är alltså på grund av bristande kunskap som han har hamnat i dagens situation. I början av försvarsministertiden var det rätt lätt att acceptera detta, men efter snart ett år är det svårt att tycka synd om försvarsministern. Det är det särskilt i perspektivet att Försvarsdepartementet har dränerats på kompetens sedan 1994 när Socialdemokraterna tog över makten. Det har t.o.m. gått så långt att ett enigt försvarsutskott har kritiserat kompetensen hos Försvarsdepartementet när det gäller förmågan till analys och utvärdering. Kanske hade man, om Försvarsdepartementet varit starkare, haft en förmåga att upptäcka det här tidigare genom aktiva åtgärder i stället för att reagera i efterhand. Försvarsplanering är svårt och kräver lång erfarenhet. Det är inte bara försvarsministern som har bytts, utan på två och ett halvt år har vi sett tre statssekreterare i Försvarsdepartementet. Kanske förtjänar det att fundera på om den här typen av befattningar, som inte är särskilt lämpliga för on the job training, skulle besättas av befattningshavare som kunde jobbet innan de tillträdde. Försvarsministern pekar nu på anpassning som det allenarådande saliggörande. Det leder i praktiken till en fortsatt urholkning och övervintring. I försvarsdebatten den 5 december tog försvarsministern upp anpassningsfrågan och redovisade då inte några svar på mina och utskottets frågor och påpekanden från 1995, 1996 och 1997.

Jag ser inte att ministerns förslag att inteckna anpassningsåtgärder ytterligare en gång som någonting annat än det enda som finns kvar för att spara pengar i ett akut läge. Jag har svårt att se det positiva i detta, eftersom det direkt bryter mot 1996 års försvarsbeslut.
Fru talman! En del i det svenska förvaltningssystemet är att Regeringskansliet är ett stabssystem. Det bygger också på att det finns en kommunikation inom Regeringskansliet som gör att ett departement inte är helt utelämnat. Jag anser att det svenska Regeringskansliet i det stora hela klarar av den här rollen på ett bra sätt. Jag kan säga att det när det gäller vissa delar säkerligen behövs förändringar. Jag tänker t.ex. på det internationella arbetet. Det allt intensivare internationella arbetet gör att myndigheten måste ha en kontakt med regeringen och den del i regeringen som är Utrikesdepartementet. Där finns utmaningar. Jag kan inte se att Försvarsdepartementet skulle befinna sig i någon sorts underlägsenhet när det gäller att klarlägga och tolka de fakta som en myndighet lämnar ifrån sig. Däremot är det klart att Regeringskansliet, och myndigheter av typen Riksrevisionsverket, inte i varje läge kan ha en insikt och göra en bedömning av grundfakta som flyter fram i en stor offentlig organisation. Jag är inte nöjd med hur det har kommit att bli, och jag anser att vi med det ekonomiska styrsystem som vi skall införa bättre skall kunna förstå även den interna processen inom Försvarsmaktens budgetplaneringssystem. Beträffande anpassning vill jag gärna säga - jag har sagt det förut och jag står för det - att det inte är lätt att komma som politiker till försvarsområdet och möta den prosa som finns där. Jag står också för vad jag sade den 5 december, nämligen att jag i handling har satt mig in i detta och föreslagit åtgärder för regeringen i anslutning till riksdagens anvisningar som har mycket lång bärighet på just faktisk anpassning. Jag redogjorde i den debatten för vilken vikt jag fäster vid hur vi kom att utforma anskaffandet av tredje delserien JAS Gripen. Det anpassningstänkande, den budget och det forsknings och utvecklingsarbete som gjorts ansåg jag då och anser jag nu är konkret anpassning. Vad jag nu tror, hoppas och är övertygad om är att chefen för Försvarsmakten kommer att lämna till regeringen i en dialog, som riksdagen självfallet kommer att vara med i, är konkreta förslag, där varje förslag bedöms mot anpassningsprincipen och budgeteffekten. Jag tror därför att den här budgetprocessen kan bli en framflyttning av den klarhet kring anpassningsprincipen som riksdagens försvarsutskott sedan länge har begärt. Som jag har sagt här i kammaren medverkar jag mycket gärna och mer än väl till att skapa klarhet kring detta. Jag är icke nöjd med den prosa, som jag kan kalla försvarsprosa, där den här texten har lagts ut. Jag ser däremot klarhet och konsistens när vi får se konkreta förslag formade i ett anpassningsperspektiv.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för att han vidgår att det finns brister i Regeringskansliet. Min uppmaning till försvarsministern är att åtgärda dessa i stället för att tala. Anpassningsproblematiken är svår, men det handlar inte bara om prosa utan också om verkligt innehåll. Jag vill instämma i det som försvarsministern har sagt om det. Det första beslutet om anpassning fattades 1992, och vi gjorde då klart att den ettåriga återtagningstiden skulle gälla från 1993. Vi har nu haft fem år på oss att diskutera detta. Försvarsutskottet har pekat på bristerna i det underlag som har kommit från Regeringskansliet 1995, 1996 och 1997. Jag tycker inte att det är acceptabelt att försvarsministern nu under galgen, när vi har hamnat i den akuta ekonomiska krisen, påstår att man kommer att ta fram redovisningen av vidtagna åtgärder och kompletterande förslag. Det borde ha gjorts långt tidigare. Detta är inte rimligt. Det riskerar dessutom, i perspektiv av de saknade pengarna, att leda till alltför stora inteckningar i försvarets beredskap och krigsduglighet. Försvarsministern nämnde många vackra ord, som t.o.m. ledamöter i denna kammare har svårt att förstå. Men vakantsättning betyder i praktiken att förbanden inte finns. Kompletterande utbildning betyder att förbanden inte kan användas utan måste ha mera utbildning. Det blir varken hackat eller malet, försvarsministern, och det sämsta är att göra detta under galgen.
Fru talman! Det var ett säreget inlägg. Landerholm säger att han inte vill ha ord utan handling.

Jag tyckte att inlägget från Landerholm började i en ände och slutade i en helt annan ände. Jag är tacksam för en precisering. Jag tar anpassningsprincipen på fullt allvar, och jag har ambitionen att regeringen och riksdagen i ett bra samspel skall skapa ökad klarhet på denna punkt.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag har varit långrandig. Försvarsministern pekar nu under galgen på att han skall vidta åtgärder som riksdagen har krävt i tre skilda riksdagsbeslut. Försvarsministern har haft chans att redovisa detta till riksdagen långt tidigare - i den budgetproposition som presenterades för riksdagen den 20 september och i den skrivelse som kom omedelbart därefter. Då var inte detta gjort. Försvarsministern är, förvisso något ologiskt, inte beredd att avdela mer pengar för att klara Försvarsmaktens mål och uppgifter i enlighet med det säkerhetspolitiska beslut som fattades förra året. Vad jag vill peka på är det olyckliga i att man riskerar att hamna i en situation där försvarets förmåga varken är hackad eller malen. Det riskerar att bli övervintring och urholkning som inte stämmer överens med försvarsbeslutet. Det är mycket allvarligt.
Fru talman! I dagens regeringsbeslut har jag lagt mig vinn om en utläggning av anpassningsdoktrinen. Varenda uppdrag och varenda inriktning vad gäller beredskap, förbandsverksamhet och materiel har jag utformat som möjliga tillämpningar av anpassningsprincipen. Jag har stor respekt för den dialog som har hållits mellan skilda regeringar och riksdagens försvarsutskott sedan 1992. Jag har inte deltagit i den förrän jag fick möjlighet att bli försvarsminister. Jag har förstått att det är någonting som behöver bli precisare och tydligare. Offentlig politik innebär att man har ansvar för redovisningen för medborgarna. Då måste man vinnlägga sig om tydlighet. Jag stävar efter det. Därför har jag vinnlagt mig om att dagens regeringsbeslut skall ge underlag för tydliga förslag och bedömningar av överbefälhavaren. Hur slår olika förslag när det gäller anpassningsprincipen? Detsamma gäller när regeringen hanterar frågorna. Detsamma gäller när försvarsutskottet gör det. Just detta att vi för in tydlighet gör att jag tror att vi kan få en bättre genomskinlighet. Orden får inte bara vara tomma begrepp. De måste vara fattbara för oss alla.
Fru talman! Jag vill ha ett förtydligande. Jag kan kanske i och för sig tolka mig fram till vad försvarsministern skulle svara utifrån det han har svarat hittills, men jag vill ändå ställa frågan. Det finns mycket att ifrågasätta i Försvarsmaktens hantering av ekonomifrågorna och beräkningsgrunderna för olika beslut. Om man tittar på olika delar ser man att det är fråga om stora differenser inom och mellan olika verksamheter. Genom att differenserna delvis tar ut varandra blir det totala underskottet mindre än vad det först synes vara. Det är dock inget försvar för Försvaret eller regeringen, som valt att gå på de bristfälliga underlagen, trots att de i en del fall kan ifrågasättas. Det handlar fortfarande om mycket stora summor. Min fråga till försvarsministern är om han är beredd att ompröva eller i alla fall skjuta på en del av de helt nyligen fattade försvarsbesluten i avvaktan på bättre underlag. Det finns många osäkra moment. Säve Helikopterdivision ligger mig varmt om hjärtat. Det är förstås en detaljfråga i det stora hela, men jag tror att det kan vara en symbol för principerna när det gäller försvarsbudgeten. Inte ens de ekonomiska argumenten håller i beslutet att slå samman Väst och Sydsverige till en enda helikopterdivision. Tvärtom tyder allt på att det blir ökande kostnader, omflyttningar och märklig trafik mellan olika stationeringar och verksamhetsområden. Jag tror att det i dag mot bakgrund av den uppkomna situationen och behovet av att dra åt tumskruvarna finns anledning att inte lita på de få siffror som hittills lagts fram. Kan försvarsministern mot den bakgrunden tänka sig att se över beslut som har fattats? Är det så de kommande åtgärdsförslagen och aviseringen av en kommande proposition skall tolkas?
Fru talman! Jag vill erinra om att regeringen fattade ett beslut den 20 november som jag tror var av stor betydelse när det gäller att minska riskerna för överplanering. Regeringen avbröt det s.k. Siriusprojektet. Det var ett projekt som antagligen skulle ha bidragit högst avsevärt till den typen av överplanering som vi nu försöker komma till rätta med. Jag sade i förra debatten att jag fortfarande anser att riksdagens beslut är välavvägt. Det gäller också de punkter som Mikael Janson tog upp. Jag ser ingen anledning att ifrågasätta det. Överbefälhavaren kommer med förslag som kan innebära minskade drifttider för materiel. Det kan också bli frågan om åtgärder på investeringsområdet. Jag vill inte göra några uttalanden åt något håll. Jag räknar med att det förslag som vi kommer att få från överbefälhavaren kommer att innebära en avvägning. Olika komponenter kommer att betraktas i ljuset av kraven på Försvarsmakten och av anpassningsprincipen.
Fru talman! Jag vill följa upp min fråga när det gäller beslutsordningen. Försvarsministern tycks inte vara beredd att se över de redan fattade besluten innan det är för sent. Den nu uppkomna ekonomiska situationen inom Försvarsmakten måste - det kan man utläsa bl.a. av Försvarsmaktens eget dokument och av försvarsministerns uttalanden i dag - hanteras med sänkt ambitionsnivå. Jag noterar att det framskymtar kostnadsökningar inom helikopterprogrammet i materialet. Man skriver om ej genomförda omfördelningar av resurser som jag antar påverkar helikopterverksamheten generellt. Kan försvarsministern gå i god för att denna sänkta ambitionsnivå inte drabbar Säve eller andra delar av försvarsmakten utan att riksdagen åtminstone har fått säga sitt om de förändringar som är på gång?
Fru talman! Självfallet ankommer det på regeringen att se till att riksdagen fattar de beslut som riksdagen enligt avsnittet om finansmakten och andra delar i regeringsformen skall fatta. Aktualiseras frågor som innebär ändringar kommer riksdagen självfallet att få dessa beslut på sitt bord.
Fru talman! Jag vill först tacka för den information som vi har fått. Det är naturligtvis utomordentligt allvarligt att vi behöver föra denna diskussion, men det vore ännu värre om vi inte förde den i detta läge. Det är nödvändigt att göra denna genomgång snabbt - det har Försvarsdepartementet gjort - för att få samstämmighet mellan Försvarsmaktens uppgifter och de egna bedömningarna. Det är bra att regeringen nu redovisar slutsatser av den kartläggningen. Det är förändringar i den säkerhetspolitiska hotbilden som kan påverka helheten. Vi har ett förslag från Centerpartiets sida om kontrollstationer. Vid sidan av detta finns naturligtvis de fredsfrämjande åtgärderna, som kan motiveras vid sidan av denna bedömning. När vi hade överläggningar med regeringen och förra försvarsministern om det slutliga förslaget till försvarsbeslut checkade vi med högkvarteret varje gång vi föreslog en förändring i förhållande till Försvarsmaktsplan 97. Det har under debattens gång antytts av kolleger i kammaren att en av förklaringarna till fördyringarna kan ligga där. Därför vill jag ställa en rak fråga till försvarsministern. Vad säger Försvarsmakten på denna punkt i dag? Försvarsmakten vet ju att vi kontrollerade varje förändring i förhållande till Försvarsmaktsplanen och att vi använde deras siffror. Därför vill jag gärna att försvarsministern upplyser kammaren om vilken uppfattning högkvarteret har i dag i denna fråga. Påverkades den totala kostnadsramen för försvarsbeslutet av de politiskt initierade förändringarna i Försvarsmaktsplan 97 eller ej?
Fru talman! Överbefälhavarens - chefen för Försvarsmakten - uppfattning är att knappt 7 miljarder kronor av den uppskattade bristen på ca 10 miljarder kronor för de kommande åren är orsakade av förändringar inom Försvarsmakten. Det som var ingångsvärden i 1996 års försvarsbeslut är kostnadsneutralt, enligt Försvarsmaktens ledning. Den diskussion som sker mellan regeringen och Försvarsmaktens ledning gäller det rationaliseringsutrymme som Försvarsmakten ålades av riksdagen. Var har de resurserna använts? Har de använts av riksdagen för nya åtaganden? Skulle de ha stått till Försvarsmaktens förfogande för kompensationer av vissa fördyringar? Jag vill därför besvara den fråga jag fick med att kostnadsposterna, dvs. möjliga kostnader och möjliga besparingar, i alla de förändringar som gjordes 1996 fortfarande, enligt Försvarsmaktens ledning, var baserade på Försvarsmaktens egna kalkyler.
Fru talman! Jag tackar naturligtvis för svaret. Jag vill gärna kvittera med att konstatera att vi för vår del inte har tänkt smita undan diskussionen om de förändringar som blev nödvändiga på grund av underbudgetering och eller missförstånd med anledning av rationaliseringsbeting. Utgångspunkterna är alltså att nya pengar inte skall läggas in i försvarsmaktsbeslutet, på grund av de tre skäl jag nämnde. Men vi skall heller inte ta en ny, stor omgång om förändringar i organisation och förbandsstruktur till följd av det inträffade. Nu får man i stället redovisa vilka möjligheter det finns att inom de befintliga ramarna täcka in de underskott som har nämnts. Om man ser det i ett litet längre perspektiv tror jag inte att det är hållbart i längden att ha en så liten flexibilitet i användningen av materielanslagen som vi har haft hittills, sett från politisk utgångspunkt. Klarar inte försvaret sin driftsbudget på ett rimligt sätt måste också vi som politiker ha möjlighet att förflytta materielanskaffningar i tiden, åtminstone så länge hotbilden ser ut som den gör, dvs. är positiv, i vår omvärld. Detta är dock mer en anvisning för framtiden.
Fru talman! Även om inga förändringar hade gjorts i Försvarsmaktsplan 97 skulle vi, enligt Försvarsmaktens bedömning dessa senaste dagar, ha haft denna obalans. Det betyder att det här har skett inom Försvarsmakten och följaktligen vid sidan av de förändringar som gjordes av regering och riksdag för ett år sedan. Jag vill också säga att jag kan se problemen med materielanskaffningens dominans som det kommer att te sig 1997, 1998 och möjligen också 1999. Ett av syftena med vårt kommande förslag till riksdagen är att vi skall få ett bättre grepp över hur stor del av det totala resursanslaget som används för materiel, men också för utvecklingsarbete och forskning, detta i förhållande till utgifter som i dag är knutna till drift i vid mening. Jag hoppas att vi kan lämna ett bidrag till Försvarsmaktens ekonomiska avvägning mellan nutid och framtid, mellan drift och investeringar i vid mening. Jag vill avsluta med att säga att en sak av betydande intresse - och det kan knyta an till några av de diskussionsinlägg som har gjorts tidigare - är att dessa direktiv syftar till att ställa frågor till Försvarsmakten och få förslag. Detta är något som ger mer flexibilitet än att ånyo ta upp en sådan fråga som förbandsnedläggningar, som vi vet har bärighet på lång sikt men som inte är aktuell i det här regeringsbeslutet.
Fru talman! Jag tackar för det senaste klarläggandet. Jag vill bara erinra om att när vi har fattat det här försvarsbeslutet har det varit med ett besparingskrav. Det är viktigt att nämna det, trots allt. Försvaret har fått bära sin del av anpassningen av hela den statliga budgeten - 4 miljarder ned under den senaste femårsperioden. Det är viktigt. Det jag syftar på när jag talar om en ökad flexibilitet inom ramen för Försvarsmaktens anslag är att vi numera har utgiftsområden. Det är självklart att Regeringskansliet i dialog med berörda myndigheter måste ha en mer löpande kontroll av vad som sker inom de här ramarna för att utgiftsområdena skall fungera som ett inslag i vår nya budgetprocess.
Fru talman! Jag tycker också att det vore fel att ha en lång debatt utan att den sätts i ljuset av den budgetpolitik som har förts i Sverige under senare år. Det är också därför det är helt orimligt att nonchalera den här typen av frågeställningar. Så fungerar det inte, och så skall inte den budgetpolitik som vi har sedan ett fåtal år fungera. Det gör också att vi tar dessa belopp på djupaste allvar. För den samlade svenska budgetpolitiken och dess samhällsekonomiska trovärdighet är det viktigt med en debatt där vi kommer till rätta med riskerna: möjliga budgetunderskott inom det sjätte utgiftsområdet.
Fru talman! Jag gick hit för att få information om det som medierna har avhandlat i ganska stor omfattning de senaste dagarna. Jag tackar för informationen, också den information som de många dialogerna här har givit. Fru talman! Man skulle nästan kunna säga att den här dagen är de svarta hålens dag. Vi vet inte vad Barsebäcksavvecklingen kostar, och jag vågar påstå att vi inte riktigt vet vart det barkar hän med det som har avhandlats här heller. Det kanske inte handlar om svarta hål, men vad blir det av verksamheten innehållsmässigt annat än en hel del hål? Det hela blir litet märkligt. Här betonas - och jag förstår det; varje försvarsminister skulle säkert ha gjort det - att ramarna skall hållas. Det här skall vara inom ramarna. Men nu har vi ju inte ramarna för deras egen skull, utan vi har dem därför att det skall finnas ett innehåll i dem som vi är överens om är nödvändigt. Det talas nu om budgetsituationen, och vi borde ju vara helt överens om att så pressad som den har varit har det inte funnits möjlighet att ha något inom ramarna som inte varit absolut nödvändigt att ha där. Men nu är vi alltså på väg, med en mängd optioner som har strötts ut här, att ändra på innehållet för att ramarna skall hållas. Det är klart att det är litet baklängesresonemang över det. Fru talman! Vad jag särskilt har fäst mig vid är det som Knutson var inne på. Vi talar här om budgetteknik, vad som blir kvar och vems ansvaret är. Men vad skall egentligen svenska ungdomar, soldater, de som är involverade i försvaret, ja svenska folket, få för känsla av kontinuitet, allvar och konsekvens? Det ligger ju oerhört mycket i detta som betonades, nämligen att det måste finnas respekt, förtroende och trovärdighet. De som har lyssnat på den här debatten har knappast fått höra sanningen: Det här är en urgröpning. Det här är en försämring. Det här är till dels en nedrustning. Jag tror inte att det går att gömma detta bakom mer eller mindre svårfångade ord och begrepp.

Fru talman! Ett försvar är en organisation, en mänsklig verksamhet som lyckligtvis nästan aldrig används. Så är det för vårt land. Därför är tron, övertygelsen och trovärdigheten nödvändig för dem som är indragna. Man kan säga att de inte prövas i verklig påfrestning som det är att vara anställd i ett företag, att vara anställd i ett landsting, att varje dag få sin organisations förmåga utvärderad. Därför spelar psykologin, den moraliska dimensionen, som Alf Svensson och tidigare talare nämnt, stor roll. Jag tror mig ha sinne för den frågeställningen. Jag har varit medveten om det när jag har formulerat de här anvisningarna. Jag vill nämligen bejaka det som kan upplevas som något som skapar mening för dem som tar anställning och under ett långt yrkesliv förblir anställda officerare eller civilanställda i Försvarsmakten, värnpliktiga eller inte. Det är också därför som det är väldigt viktigt att vi t.ex. kan få en verksamhet på det internationella fältet som gör att unga människor säger: Ja, det här är en meningsfull livsuppgift. Mitt yrke tror jag på. Det gör att när vi får förslagen tänker jag göra vad jag kan för att sätta mig in i just den frågan, även om den kan verka tekniskt och ekonomiskt krånglig. Hur slår det här, vad skapar det för hållning? Jag tänker göra mitt bästa för att det förslag som vi får fram skall befrämja och inte verka i negativ riktning för Försvarsmakten och dess anställda, som bygger upp det som vi måste kunna ha någon gång i framtiden och då på fullt allvar.
Fru talman! Tack för de orden. Jag tror att det var värdefullt att de sades. Jag menar, försvarsministern, att det har varit svåra och tunga konvulsioner för de i försvaret involverade under den period då ni gjorde upp med Centerpartiet och man inte riktigt visste vad som skulle hända. Och så hände det som hände och gjorde naturligtvis åtskilliga människor besvikna. Nu trodde man väl att det skulle bli ro under några år framöver, och så sitter vi här i dag. Det skulle förvåna mig sällsamt mycket om inte oron har infunnit sig igen. Jag vill bara konstatera detta, försvarsministern. Det var därför jag tyckte att det var så viktigt att det här resonemanget ses ur svenska folkets, de värnpliktigas, officerarnas och andras synvinkel.
Fru talman! Jag vill tacka Alf Svensson för det temat. Jag kan säga att jag under hösten nog har tänkt på oro och på vad plötsliga mediautspel gör för verkan. Nu är ett rykte i svang, någonting skall stängas, någonting skall läggas ned, någonting skall inte få pengar. Det är det som har gjort att jag har velat ha fakta. Jag har velat veta vari det här består. Vad är det för ekonomiska processer som verkar inne i Försvarsmakten som gör att den här typen av hotande budgetunderskott uppstår?

Fru talman! Jag anmälde mig sent. Jag skall fatta mig kort. Vid försvarsdebatten här i kammaren den 5 december tog jag upp turerna kring ekonomin. Jag sade att det som ny ledamot är mycket svårt att hänga med i turerna kring försvarets ekonomi. Så här efteråt förstår jag ju att jag inte var ensam om att inte förstå de här turerna. Jag hade gott sällskap både från departement och minister. Den 21 oktober fick vi information i försvarsutskottet av ÖB, alltså den 21 oktober. Det var en klar genomgång med raka klara over head-bilder. Jag har en här som kort och gott heter: Just nu fattas det 9,9 miljarder till år 2002. Det är en bild som de flesta borde förstå och kunna tolka. Min fråga till försvarsministern måste då bli: Varför tog det nästan 50 dagar - jag har räknat från den dagen ÖB var i utskottet - innan det här gick upp för ministern?
Fru talman! Jag fick det här beloppet klart för mig i början av oktober. Men jag ville ha mer information om vadi det bestod. Vilka är drivkrafterna? Utvecklas det? Under de 50 dagar eller de veckor som följde kan jag försäkra att jag fick information från mina medarbetare i Regeringskansliet om diskussioner som pekade både på olika volymer och på olika karaktär av underskottet. Jag fick också, och det kommer jag att kunna redovisa i detalj senare, andra sifferuppgifter.

Det är stora åtgärder. De bygger på genomtänkta principer. De är därigenom så viktiga att de måste vara baserade på ett underlag som jag vet är Försvarsmaktens chefs slutliga bedömning, och den bedömningen fick jag i förra veckan.
Fru talman! Som jag inledde blir man litet förvirrad i den här ekonomiska diskussionen när försvarsministern i debatten den 5 december sade att det rörde sig om 300-500 miljoner kronor och jag stod där med ett papper där det stod 9,9 miljarder. Jag tror att ministern kan förstå min ganska stora förvirring. När man dessutom tänker på trovärdigheten i fattade beslut, som Henrik Landerholm var inne på, är ju de brigader som vi har fattat beslut om inte hela brigader, utan det är vakantsatta bataljoner i Kungsängen, Hässleholm, Eksjö och Halmstad. De beslut man fattar här har man fått klart för sig stämmer inte med verkligheten.
Fru talman! Debatten den 5 december handlade både om den tidigare anmälda bristen på 300-500 miljoner och om större belopp. Det jag var noga med att framhålla var att jag ansåg att de uppgifter som då cirkulerade inte kunde utgöra en bas för diskussion. Det var faktiskt på det sättet att jag inte hade haft en överläggning med eller fått en skriftlig dokumentation av chefen för Försvarsmakten. Jag vill på den andra punkten som Rolf Gunnarsson tog upp säga att jag hoppas att Försvarsmaktens högkvarter nu gör en förnyad, bra och intresseväckande studie av vad man kan göra t.ex. med arméns brigader. Hur många brigader bör ligga på olika krigsduglighetsnivåer? Vi står inför en möjlighet att få en förnyad, kanske moderniserad och kanske också bättre avvägning mellan de olika komponenter vi behöver för totalförsvaret för att det skall uppfylla sina huvuduppgifter. Trots att jag verkligen beklagar den situation vi ställts inför i regeringsbeslutet, har jag i mina inlägg velat peka på att det finns möjligheter i framtiden. Många anställda i försvaret kan se möjligheter som de har knutit förhoppningar till, pratat om och ifrågasatt. Kanske kan det göras någonting som många kan känna sig delaktiga i.
Fru talman! Jag trodde på ÖB:s uppgifter. Försvarsministern sade att han inte kunde ha dem som bas. Men det hade jag, och jag trodde på dem hela tiden. Jag kommer fortfarande att tro på överlämnade uppgifter. Efter dagens debatt har jag blivit litet frågande, men jag får väl lära mig.

Fru talman! Avvecklingslagen är unik som lagstiftningsprojekt. Genom sin unika karaktär kan man ställa särskilda krav på beredningen. Underlaget enligt departementet består av 22 A4-sidor och departementspromemorian Ds97:14. Departementet har vägrat lämna ut allmänna handlingar till näringsutskottet, som därigenom inte heller har kommit konstitutionsutskottet till del. Det har framkommit mycket stark kritik mot avvecklingslagen i riksdagens hantering och från remissinstanserna. Peter Eriksson konstaterade att det allmänna intresset inte hade mötts av kritik från jurister. Jag vill därför ta med vad Kammarrätten i Göteborg sade i sitt remissvar, nämligen att Kammarrätten givetvis inte tar ställning i den politiskt kontroversiella frågan om kärnkraftens förtida avveckling, men finner det inte självklart att de motiv som redovisas för den energipolitiska överenskommelsen uppfyller kravet på angelägna allmänna intressen. Jag har vidare riktat stark kritik mot 40-årsregeln, mot avsaknad av varseltid, mot det obefintliga underlaget vad gäller EG-rätten, mot avsaknad av ekonomiska konsekvensanalyser, mot avsaknad av energiförsörjningsanalyser, mot avsaknad av miljömässiga konsekvensanalyser. Jag har full förståelse för att Peter Eriksson snabbt vill avveckla kärnkraften. Men varför välja modellen med en undermålig lagstiftning i stället för att använda sig av ägardirektiv för att avveckla en statlig reaktor?
Fru talman! Jag svarar gärna på Ola Karlssons replik. Jag har inte lagt fram propositionen. Miljöpartiet är inte heller med i själva uppgörelsen. Men i frågan om detta är förenligt med den svenska konstitutionen har min analys visat, liksom för de allra flesta jurister, att det här är förenligt med den svenska konstitutionen. Jag tycker att det finns bättre metoder att använda för att genomföra en kärnkraftsavveckling. Men det går inte att göra som Ola Karlsson, nämligen framföra all kritik som enstaka människor kan prestera i frågan och säga att detta innebär en omfattande kritik som är fullständigt förkrossande för propositionen i sig. Så är det inte. Det finns inte någon omfattande kritik bland jurister. Vid en genomgång av frågorna punkt för punkt, inser man att det har varit en omfattande beredning. Det finns rimlig kritik att ge på vissa områden, men inte så omfattande att det motiverar att avslå propositionen. Jag tror att den formalistiska slagsidan som Ola Karlsson och Moderaterna satsar på är ganska meningslös. Ta debatten i sakfrågan i stället för att gå in på detaljerna. Där har ni större möjligheter att vinna.
Fru talman! Rättsstaten bygger på att riksdagen stiftar väl fungerande lagar som det sedan är möjligt att efterleva. KU har tidigare enhälligt riktat kritik mot bristen på konsekvensanalyser i propositionen. I den här propositionen finns det inte en antydan till konsekvensanalyser vad gäller ekonomin, vad gäller energiförsörjningsfrågan, vad gäller de miljömässiga konsekvenserna. Varför skall inte riksdagen få ta del av genomarbetade konsekvensanalyser? Det handlar om en lagstiftning som är unik till sin omfattning och som kan kosta skattebetalarna 50-200 miljarder kronor, som kan kosta miljön åtskilliga ton ytterligare koldioxidutsläpp. Varför skall inte riksdagen som den lagstiftande församlingen kunna få genomarbetade konsekvensanalyser för att faktiskt kunna ta ställning och fatta beslut som är väl genomarbetade och därigenom väl fungerande lagar?
Fru talman! Det är väl mer rimligt att ställa frågorna till ministern. Han är inte här. Jag får väl göra så gott jag kan. Det finns rimlig kritik. KU har i andra sammanhang påpekat att beredningen av propositionerna generellt sett är för dålig. Jag kan hålla med om att beredningen borde ha varit bättre i det här fallet också. Varje lagstiftningsärende är unikt. Nu kommer frågan om en ny miljöbalk upp. Det är ett enormt lagstiftningsärende. Det blir antagligen en debatt om det i natt. Vi har ärendet om barnpornografi. Det har varit en fullständigt unik debatt som bryter igenom den svenska grundlagen. Allting har sin unika karaktär. Det går att hålla med Ola Karlsson om att det finns brister. Men det går inte att bygga upp hela diskussionen kring de frågorna. Propositionen faller inte med den kritiken. Ola Karlsson plockar upp en mängd trådar, som var och en för sig eller tillsammans inte räcker till. Ola Karlsson får sikta in sig på sakfrågan. Där finns det mer att hämta än det formalistiska tjafset.

Herr talman! Det är nu fråga om KU-rundan och om det hela är grundlagsenligt. Först vill jag lägga några personliga kommentarer till den tidigare debatten. Det var en inledande talare som tidigt i förmiddags sade: "Rösta av övertygelse på det förslag ni tycker är riktigt." Han riktade sig först och främst till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna. Jag tänker göra det. Jag tänker med övertygelse rösta på förslaget. Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet. Jag tänker rösta på förslaget till den kärnkraftslag vi nu debatterar. Jag gör det av en ganska enkel anledning. Jag som många andra anser att tiden nu i hög grad är inne för en omställning av energipolitiken. Jag vill känna gentemot mina barn och mina eventuella barnbarn i framtiden att jag har tagit mitt ansvar som politiker och som vuxen och medverkat till att omställningen nu börjar. Det vi hade att ta ställning till i KU var i princip tre frågor som handlar om huruvida lagförslaget är grundlagsenligt eller inte. Utskottet har vid beredning av propositionen tagit som sin uppgift att pröva om den föreslagna lagen om kärnkraftens avveckling är förenlig med regeringsformen, Europakonventionen och EG-rätten. Som Lagrådet framhåller får ett beslut enligt den föreslagna lagen anses innebära en sådan inskränkning i användning av mark och byggnad att 2 kap. 18 § regeringsformen är tillämplig. Denna skrivning står majoriteten i konstitutionsutskottet bakom. Man skriver vidare att utskottet gjort bedömningen att den föreslagna lagen inte strider mot Europakonventionen, heller inte mot EG-rätten och inte är oförenlig med några EG-rättsliga principer beträffande egendomsskyddet. Detta var de tre frågeställningar vi hade att ta ställning till. Jag vill påstå att den genomgång vi har gjort i KU är ett av de mer noggranna jobb som vi har gjort. Det har begärts in ytterligare upplysningar, det har begärts utfrågningar, och ministern har medverkat för att klarlägga en del frågetecken. Ett problem i utskottet har varit att debatten och frågeställningarna inte har utgått från de grundlagsrättsliga principerna, utan debatten har förts ur låsta positioner kring vad man egentligen tycker om avvecklingen av kärnkraften. Då blir också själva sakfrågan väldigt knepig att behandla. Det har inte minst Ola Karlsson visat, både i utskottsarbetet och i debatten i kammaren. Ola Karlsson har ställt ett antal frågor till mig angående innehållet i kärnkraftslagen. Jag skulle vilja sammanfatta mitt svar på alla de frågorna med att säga att jag gör samma bedömning som lagutskottet. Det beror på att jag har förtroende för lagutskottet. Jag anser att det är en oerhört viktig instans och att man skall lyssna väldigt noga på dem. Jag gör inte som moderata företrädare, som kallar Lagrådet för ett skämt och säger att man där kliar varandra på ryggen. Det är inte bara oförskämt i allmänhet, utan det är dessutom oförskämt mot hårt och seriöst arbetande jurister och tjänstemän. Man kan här hänvisa till det gamla uttrycket: Skjut budbäraren om budskapet inte passar! När Lagrådet har gjort sina bedömningar har man vägt frågorna mycket noga från konstitutionella synpunkter, och man har ingenting att erinra. Detsamma gäller de flesta jurister och andra sakkunniga som har bedömt den här lagen. Sedan går det naturligtvis alltid att hitta en och annan som har haft en avvikande åsikt om saken, men att göra det till att alla har varit emot förslaget och sagt att det var oerhört dåligt berett är att ta till övertoner, och jag tycker faktiskt att Ola Karlsson borde fundera över om det är lämpligt i en sådan här oerhört viktig och seriös debatt. Konstitutionsutskottet kommer att återkomma till själva beredningen. Ärendet är anmält till granskning, och den skall vi naturligtvis inte föregripa. Det skulle ändå förvåna mig oerhört mycket om majoriteten i utskottet över huvud taget kommer att göra någon anmärkning när det gäller beredningen. Både Anders Sundström och Barbro Andersson har mycket noggrant gått igenom hur frågan är beredd. Rättschefen har svarat på de här frågorna vid en utfrågning. Alla uppgifter som har begärts har lämnats ut. Det finns egentligen ingenting kvar utifrån de perspektiven, under förutsättning att man lämnar sakfrågan, dvs. Jag tror att både konstitutionsutskottets anseende och vi politiker skulle tjäna på om vi i den här frågan hanterade de grundprinciper vi har att behandla och försökte lämna den övriga delen av polemiken därhän.

Herr talman! Riksdagens möjlighet att fungera som en lagstiftande församling bygger ytterst på vår förmåga att själva analysera och ta ställning till materialet. Då blir det litet beklämmande att höra Mats Berglind säga att han gör samma bedömning som lagutskottet. Jag hoppas att det är Lagrådet han menar. Lagutskottet har ju inte haft frågan för yttrande. Riksdagens uppgift är ju faktiskt att själv bedöma lagförslagen med hjälp av Lagrådet och uppgifter från andra. En av de saker som har kritiserats mycket kraftigt är avsaknaden av konsekvensanalyser. Jag skulle vilja be Mats Berglind redogöra för om han som ansvarig för utskottsmajoriteten i konstitutionsutskottet kan ställa sig upp här i kammaren och säga att ja, riksdagen har fått ett utförligt underlig som gör det möjligt för riksdagen att bedöma de ekonomiska, de energimässiga och de miljömässiga konsekvenserna. Kan Mats Berglind göra detta? En fråga som KU hade att bedöma var förenligheten med EG-rätten. Vid KU:s utfrågning redovisade professor Hans-Heinrich Vogel ett mycket stort antal områden inom EG-rätten som kunde vara berörda av avvecklingslagen. Han räknade upp de tre grundläggande fördragen, sju gemenskapsrättsliga politikområden, ett stort antal av EU-fördragets artiklar samt de grundläggande rättsgrundsatserna i EG. Jag skulle vilja fråga Mats Berglind: Var i materialet för lagförslaget finns en redovisning där man tittar på konsekvenserna gentemot detta?
Herr talman! Det var kul att jag skulle få tillfälle att hålla med Ola Karlsson om en sak. Det var Lagrådet jag menade. Det var en felsägning från min sida. Det hoppas jag att Ola Karlsson förstår. Ola Karlsson frågar om underlaget i fråga om lagförslagets ekonomiska konsekvenser, men lagförslaget innehåller inte några ställningstaganden vad gäller ekonomiska konsekvenser. Anders Sundström har vid en utfrågning där Ola Karlsson var med mycket noggrant gått igenom detta. Om Anders Sundströms resonemang då gick litet för fort för att Ola Karlsson skulle kunna hänga med har Ola Karlsson ändå haft gott om tid på sig att i efterhand läsa protokollen från utfrågningen. Anders Sundström gick vid det tillfället mycket noggrant igenom att det först och främst skall handla om en förhandling och att det i andra hand blir fråga om ett domstolsbeslut. Han har också mycket noggrant talat om att han som statens främsta företrädare i de här förhandlingarna i första hand vill se till statens bästa och göra en ekonomiskt sett så bra överenskommelse som möjligt. Vilken eller vilka andra lagar har vi stiftat i riksdagen där vi samtidigt talar om de ekonomiska konsekvenserna, Ola Karlsson?
Herr talman! Normalt är kritiken från KU att det är för dåligt med konsekvensanalyser. De flesta lagar med anledning av budgeten som vi fattar beslut om innehåller ekonomiska konsekvensanalyser/redovisningar av kostnaderna. De flesta lagar som antas här i riksdagen - dvs. då vi anslår medel - föregås av redovisningar om var pengarna skall tas. Detta är alltså inte ovanligt. Jag är glad över att Mats Berglind konstaterar att riksdagen saknar underlag för att i den här frågan kunna ta ställning till kostnaderna. Jag återkommer till frågan om EG-rätten. Var i lagförslaget finns det en redovisning av konsekvenserna gentemot EG-rätten? På vilket underlag gör majoriteten i KU bedömningen att detta inte strider mot EG-rätten? Vilka jurister har man använt sig av för att göra den bedömningen och var finns den redovisad? Vid KU:s utfrågning fick vi klart redovisat av Anders Sundström att departementet inte hade gjort en sådan här utredning. I stället står det i propositionen att regeringen antar att det inte kan finnas några sådana konsekvenser. Under utfrågningen med juristprofessorerna fick vi klarlagt att det kan finnas ett mycket stort antal konflikter gentemot EG-rätten. På vilket sätt har Mats Berglind och KU-majoriteten gjort granskningen av konsekvenserna gentemot EG-rätten för att kunna konstatera att de inte strider mot denna?
Herr talman! Detta med EG-rätten har bl.a. lagutskottet tittat på. Man gör bedömningen att detta inte strider mot EG-rätten. När det gäller sakfrågan talar Ola Karlsson om att det skall utredas mera. Det har han sagt vid utfrågningar - och det har också andra under en längre tid hävdat - men aldrig någonsin har det presenterats vad som skall utredas mera. Vilken sakfråga är det som ifrågasätts? Vad är det för mera konkreta principer som man är orolig för? Bara därför att bedömningar görs som går emot de egna åsikterna går det ju inte att säga att det skall utredas mera. Då måste man precisera vad det är som man vill ha utrett.

Herr talman! Strider lagen om avvecklingen av kärnkraften mot grundlagen? Nej. Lagrådet och de flesta jurister som yttrat sig i frågan är ense om att lagen är grundlagsenlig. KU har efter mycket noggrann prövning kommit till samma resultat. Det ligger närmare till hands, tycker jag, att hänvisa till grundlagen för att stödja avvecklingslagen. Sverige från folket. Denna utövas under lagarna, som stiftas av riksdagen. Riksdagen beslutar alltså om lagar som alla måste rätta sig efter, oberoende av hur rika och inflytelserika de är. Den utdragna kampen för att avveckla kärnkraften handlar om makt. Skall riksdagen, folkets valda ombud, ha rätt att gå emot penningstarka särintressen eller inte? Skall landet styras demokratiskt eller skall vi styras av marknaden? En ansträngd advokatyr används som skäl mot avvecklingslagen. Underlaget skulle inte räcka till för beslut och varseltiden skulle vara otillräcklig. Detta påstår reservanterna. Jag har svårt att se att det resonemanget är rimligt. Det borde inte komma som en överraskning för reaktorägarna att riksdagen kan mena allvar med de beslut som upprepats år ut och år in. I Kalifornien räckte det med en politisk avsiktsförklaring om att förbjuda bensin till ett visst år för att näringslivet skulle sätta i gång med en utveckling för alternativ. I Sverige har riksdagen sedan lång tid konsekvent satt avvecklingen av kärnkraften som mål men det storskaliga näringslivet klamrar sig, tragiskt nog, fast vid en gammal teknik. Inte ens det statliga Vattenfall har med någon större entusiasm gått in för riksdagens energipolitiska mål. Herr talman! Jag vill gärna ta upp några av de beslut som riksdagen fattat under åren och visa på att de har varit konsekventa. Redan 1973 beslöt riksdagen enhälligt att ompröva kärnkraften och att kräva ett nytt allsidigt beslutsunderlag eftersom "den kritik som framförts mot satsningen på kärnenergi är - så allvarlig att den - inte får förbigås". Citatet är hämtat ur näringsutskottets betänkande NU 1973:49. Riksdagen beslöt samtidigt enhälligt att inte ställa sig bakom de planer på 24 reaktorer som regeringen hade redovisat. Regeringen tog riksdagsbeställningen utifrån ett allsidigt beslutsunderlag, bl.a. genom att ge samtliga studieförbund resurser att ordna ett brett samråd. Oljekrisen berörde oss alla. Svenska folket studerade energi som aldrig förr. Ju mer man lärde sig om kärnkraften, desto mer negativ blev man. År 1975 beslöt riksdagen att satsa på en sträng hushållning med energi. Kärnkraftsmotståndet växte hela tiden och var en av anledningarna till regeringsskiftet 1976. Fälldinregeringarna drev frågor om effektivisering och utveckling av förnybar energi. Under hela denna regeringstid var kärnkraften det stora trätoämnet, som till sist ledde fram till folkomröstningen 1980. I maj 1980 beslöt riksdagen med en överväldigande majoritet - det var bara moderaterna som reserverade sig - att med anledning av folkomröstningen avveckla kärnkraften senast år 2010, att utveckla de förnybara energikällorna och att effektivisera energianvändningen. Detta beslut upprepades sedan varje år under hela 80-talet - med avslag på moderaternas motion; moderaterna var ju ensamma om att vilja riva upp beslutet. Barbro Andersson har i debatten tidigare i dag redovisat besluten under 90-talet. T.o.m. i den senaste energikommissionen var man överens om att en reaktor kan avvecklas utan att det behövs ersättningskraft. Alltmer förnybar energi används i Sverige. Största förbrukaren av bioenergi är den synnerligen energikrävande massaindustrin, som kan använda det som förr förorenade vatten på ett sådant sätt att det går att vara självförsörjande med processvärme och producera ett överskott av el. Vindkraften växer, trots motstånd från många myndigheter, genom privata initiativ. Men så länge kärnkraften fyller elledningarna är det svårt för de förnybara alternativen att ta över marknaden. Det borde alla som anser att marknadsekonomi är bra också för energin kunna vara överens om. Sverige har mycket gott om el. Skulle vi endast använda den redan utbyggda vattenkraften och ingen kraft alls från kärnenergin skulle vi ändå ha mer el per person än en tysk och dubbelt så mycket el som en engelsman. Herr talman! Riksdagen har verkligen under lång tid hållit fast vid att kärnkraften bara är en parentes, inte en långsiktig lösning. Under drygt ett decennium angavs slutår för kärnkraften i landet. Näringslivet brukar betona att det är viktigt med långsiktighet, och man har verkligen fått långsiktiga beslut från denna kammare. Reaktorägarna borde självfallet ha ställt in sig på avveckling för länge sedan men de har nonchalerat demokratiskt fattade beslut. De har alltså inte tagit dem på allvar. Man har hävdat att det behövs en lag för att riksdagsbesluten skall bli verklighet. Nu har vi denna lag. Varseltiden har varit i det närmaste två decennier, vilket borde räcka. Det finns all anledning att glädjas åt att Sverige äntligen på allvar påbörjar omställningen till ett energisystem för kretsloppssamhället. Herr talman! Hur är det då med vårt rykte internationellt? Tycker inte folk att det är konstigt att vi avvecklar kärnkraften? Detta har framförts i en del utskottsdebatter. Jag tror faktiskt att utländska iakttagare undrar vad vi i Sverige egentligen håller på med. Näringslivets enorma bundenhet vid kärnkraften är man inte van vid i andra länder. Internationella energikonferenser räknar inte längre med kärnkraften. Den är för farlig och för dyr, och det folkliga motståndet är för stort. Jag skall ge några exempel. Tjernobylkatastrofen. Spanien avbröt byggandet av flera reaktorer, med stora skadestånd som följd. Tyskland stängde de östtyska reaktorerna omedelbart vid återföreningen och satsar inte längre på kärnkraft därför att folk inte vill. Schweiz har ett långsiktigt moratorium. Österrike har definitivt lämnat kärnkraftsplanerna. England och Nederländerna har börjat avveckla sin kärnkraft. Danmark, som inte tänker satsa på kärnkraft, har efter Tjernobyl vädjat till Sverige att stänga Barsebäck. Det ligger för nära Köpenhamn. I New York finns det en intressant parallell. Kärnkraftverket Shoreham på Long Island i närheten av Lighting Company, LILC. I april 1989 testkördes kärnkraftverket. Det var då helt klart och helt nytt. York ett politiskt beslut om att reaktorn inte fick köras kommersiellt. Man fick alltså inte starta och arbeta som ett kärnkraftverk därför att verket låg för nära staden New York. LILC gick till domstol med anledning av det beslutet. Man blev dock nöjd med att man fick höja elpriset för att kompensera sig för sina kostnader. I augusti samma år, 1989, togs kärnbränslet ut ur reaktorn. Så odramatiskt kan man alltså stänga ett kärnkraftverk. I Sverige har debatten faktiskt fått orimliga proportioner. Herr talman! Omställningen har börjat och optimismen växer över hela landet hos en mängd företag som nu börjar se en marknad öppnas. Runt om i landet skapas nya arbetstillfällen för kretsloppsenergin. Det är en stor glädje för mig att yrka bifall till näringsutskottets hemställan om en lag om kärnkraftens avveckling.

Herr talman! Med den här avvecklingslagen förs nya, tidigare helt otänkbara, principer in när det gäller värderingen av tillgångar som staten med tvång löser in. Det förvånar mig litet grand att Centerpartiet och Birgitta Hambraeus accepterar detta. Jag har upplevt Centerpartiet som ett parti som i alla fall tidigare värnat rättsstatens principer och skyddet av äganderätten. De nya principerna och 40-årsregeln innebär ju att man accepterar att staten ensam i lag kan slå fast en viss livslängd eller ett visst värde för en fastighet eller en egendom; detta utan att den enskilde ges möjlighet att processa och motbevisa statens talan. Vid konstitutionsutskottets utfrågningar konstaterade professor Bertil Bengtsson att det är otillfredsställande att inte kunna motbevisa 40-årsregeln. Professor Anders Victorin ansåg att den inte var i överensstämmelse med expropriationsrättsliga principer. Ändå väljer Birgitta Hambraeus att ansluta sig till majoriteten i KU. Där "anser alltså utskottet det utrett att ersättningsreglerna i lagförslaget inte strider mot expropriationsrättsliga principer". Hur är detta utrett i konstitutionsutskottet, eller på annan plats? Varför väljer Centerpartiet att "sälja ut" för äganderätten viktiga och centrala principer just på det här området?
Herr talman! Genom moderaternas idoga kamp har vi verkligen ordentligt utrett frågan. Vi har lyssnat på många jurister. Vi har också lyssnat på rättschefen i Näringsdepartementet och på ministern. Vi har sedan sammanvägt de olika synpunkterna. En del saker tar Ola Karlsson självfallet inte upp, bl.a. att professor Anders Victorin sagt att det förmodligen inte behövs någon 40-årsregel därför att kärnkraften kommer att vara avvecklad dessförinnan. Jag skulle tro att Preussen Elektra, där man är van vid den tyska debatten och inte klamrar sig fast vid kärnkraften som det svenska näringslivet gör, kommer att tycka att det här är en ganska bra lösning. Nu slipper man lägga ned många hundratals miljoner på att renovera ett gammalt och slitet kärnkraftverk. Naturligtvis vill man ha ut så mycket pengar som möjligt men den behandlingen överlåter vi självfallet på regeringen. Ola Karlsson fortsätter här med sin advokatyr med detaljer. Äganderätten är inte absolut i Sverige. Det har faktiskt inte Centerpartiet heller ansett. Om det finns allmänna intressen har man enligt grundlagen rätt att inskränka äganderätten och man skall få ersättning i rimlig omfattning för att den egna äganderätten har inskränkts. Just när det gäller kärnkraften tycker jag att detta, efter en så pass lång diskussion som det har varit, är så väl genomarbetat att det finns all anledning för riksdagen att nu med gott samvete fatta beslut om en lag som äntligen gör allvar av beslut som fattats under ett helt decennium.
Herr talman! De jurister som deltog i konstitutionsutskottets utfrågning konstaterade ju att detta strider mot de expropriationsrättsliga principerna. Rättschefen i Näringsdepartementet, som deltog i en utfrågning, konstaterade att det inte skulle vara förenligt med expropriationsrättsliga principer, utan han höll i princip med om att detta stred, och strider, mot praxis i expropriationsrätten. Ändå väljer majoriteten med Birgitta Hambraeus att säga att det här inte strider mot expropriationsrättsliga principer. Det är möjligt att man hänger upp sig på det som står i betänkandet, där Lagrådet i sitt yttrande skriver: Även om, som nyss nämnts, den föreslagna lagen i vissa avseenden knyter an till bestämmelserna i expropriationslagen, kan de avsedda besluten av regeringen om upphörande av rätten att driva en kärnkraftsreaktor knappast betraktas som beslut om expropriation. De delar av andra kapitlet, 18 §, i regeringsformen som handlar om expropriation och liknande förfaranden är alltså inte tillämpliga. Det finns icke någonstans i utskottets betänkande utrett att detta skulle vara förenligt med expropriationsrätten. Jag vill därför upprepa frågan till Birgitta Hambreaus: Hur kan man ändå landa på att detta skulle vara förenligt med expropriationsrätten?
Herr talman! Ola Karlsson läste själv upp det stycke i propositionen som visar att det här inte enbart är ett expropriationsärende. Hade det varit det, hade det ju inte behövts någon särskild lag. Då hade ju regeringen, med ledning av alla de riksdagsbeslut som har fattats, kunnat bestämma sig för att expropriera Barsebäck och bara utge ersättning enligt expropriationslagen. Nu har vi en särskild lag som har hänvisat en del till expropriationsrätten, men den säger också att det här gäller särskilda villkor. Förhandlingar pågår, och det finns all anledning att avvakta dem med optimistiskt sinne.

Herr talman! Jag ber att få börja med att i allt väsentligt ansluta mig till det som Mats Berglind och Birgitta Hambraeus har sagt i debatten här i dag, för övrigt också till vad Lennart Beijer har anfört. Det torde ju under lång tid, som Birgitta Hambraeus särskilt påpekade, ha stått klart för envar att kärnkraften i det här landet är något som skall avvecklas, för det har vid upprepade tillfällen funnits en klar politisk majoritet bakom sådana konstateranden. Detta kan inte ha varit främmande för någon. Konstitutionsutskottet har, som nämnts, haft att pröva grundlagsenligheten av avvecklingslagen. Vi kan konstatera att lagen är grundlagsenlig. Den beaktar också de ersättningskrav som följer av 2 kap. 18 § regeringsformen i dess paragrafs, enligt min mening, olyckliga men dock utformning. Vi kan vidare konstatera att lagen uppfyller kraven i europeiska konventionen, eftersom äganderätten där egentligen är mer nedtonad och har ett mer nedtonat skydd än i den svenska regeringsformen. Vi kan också konstatera att lagen är generell till sin karaktär. Det är, herr talman, ingen sans och måtta på hur vissa borgerliga kolleger i dag går an när det gäller att försvara kärnkraften. Man talar om det förevarande lagförslaget som ett bidrag till rättsstatens förfall. Men jag vill nog med emfas hävda att den svenska rättsstaten inte är stadd i något förfall. Vi kan ha olika meningar om olika lagar. Vi kan vara oroliga för brottslighetsutvecklingen i landet. Vi kan ha olika politiska meningar i allehanda ärenden. Men att svepande tala om rättsstatens förfall är överdrivet och felaktigt. Det är egentligen enbart ett försök att kränka politiska meningsmotståndare. Man har oroat sig för, och sagt, att den här lagen inte uppfyller kraven på generalitet. Men om man skall genomföra det här med kärnkraften och, som tanken är i energiöverenskommelsen och i lagen, göra det stegvis, så måste man börja någonstans. Då är det klart att lagen först gäller någon och sedan någon annan i sin tillämpning. Samma resonemang gäller ju om andra lagar egentligen. De tillämpas ju i praktiken när det gäller rättsliga fall mot dem som bryter dem. Och mot dem som bryter dem först får lagen tillämpas först. I det här fallet handlar det nu inte om någon som har begått ett lagbrott, utan det har en annan karaktär. Men resonemanget blir ju ändå likartat. Det är klart att lagen först blir tillämplig på ett kraftverk och ett kraftverksföretag. Men det är ju inte detsamma som att lagen inte är generell till sin karaktär. Sedan hävdar man att det i förarbetena till denna lag borde anges vad det skulle kosta att avveckla Barsebäcksreaktorn. Men nu antar vi ju en generell lag. Då vore det väl felaktigt, eller egentligen att bryta mot generalitetsprinciperna, att i förarbetena börja ge sig in på vad det skulle kosta att göra i ett specifikt fall. Då har beslutet egentligen inte längre någon generell karaktär. Då blir det ju något specifikt. Och det är ju inte något specifikt, utan det är en generell lag som vi avfattar. Det är ju också en viktig och klok princip när regeringen säger att man inte vill förhandla genom att i förväg ange vad man anser vara skälig ersättning. Det får förhandlingar utvisa och i sista hand en domstol fastställa. Man oroar sig för proportionalitetsprincipen, dvs. huruvida en åtgärd står i rimlig proportion till målen. Men jag menar att om målet är att vi skall avveckla kärnkraften, och göra det stegvis, då är det klart att något kärnkraftverk först måste stängas. Då är det klart att också detta står i proportion till målet att ta ett i sänder. Det är väl också rimligt, med tanke på det som står i lagen om att man skall kunna ta geografiska hänsyn, att börja med det kärnkraftverk som ligger i det sammantaget största befolkningscentrumet och där, med tanke på de olycksrisker och annat som ligger inbyggt i denna energiform, ju faktiskt hotet är som störst. Det är naturligtvis så att den kompromiss som borgerligheten och Socialdemokraterna har gjort när det gäller att ge äganderätten ett internationellt sett nästan unikt skydd, gör att den här kärnkraftsavvecklingen kan bli dyr. Det visar det felaktiga i den kompromissen. Men i dag gäller det ju, i alla fall i KU delen av denna debatt, att granska huruvida avvecklingslagen stämmer med gällande rätt. Ingen har heller kunnat visa något annat. Allting är egentligen i dessa avseenden helt klarlagt. Sedan är det ju en annan sak att det väl aldrig lär stå i riksdagens makt att kunna tillfredsställa Ola Karlssons krav på klarläggning.
Herr talman! Även Kenneth Kvist kommer in på detta att kärnkraftsavvecklingen inte skall ses som ett plötsligt påfund utan att det är något som har diskuterats och debatterats under många år i riksdagen. Det känns ju litet konstigt eller märkligt att behöva påminna en KU-ledamot om att riksdagen styr genom att besluta om lagstiftning och inte bara genom allmänna politiska uttalanden. Förslaget till avvecklingslag har mött mycket stark kritik från juristhåll och från annat håll. Varken KU eller NU har i sin hantering kunnat bemöta stora delar av denna kritik i sak. Inte någonstans finns det redovisat konsekvenserna gentemot EG-rätt. Den mycket kraftiga kritik som fördes fram i KU:s utfrågning väljer majoriteten att strunta i totalt. Jag vill fråga Kenneth Kvist: Varför driver man igenom en sådan här kontroversiell lagstiftning som möter så utomordentligt hård kritik? I stället kan man ju inleda en avveckling, om det är vad man vill, genom att börja med någon av staten helägd reaktor. Varför dra på sig den här kritiken? Varför genomföra en lagstiftning utan konsekvensanalyser och utan fullständig beredning när man kan uppnå samma syfte genom ett statligt ägardirektiv?
Herr talman! Utomordentligt stark kritik, säger Ola Karlsson. Det är klart, för dem som är anhängare av kärnkraft möter det här stark kritik. Från Ola Karlsson är, det har vi förstått i dag, kritiken omåttligt stark. Vi hade en utfrågning av tre jurister. Två av dessa uttryckte sig konkret om grundlagsenligheten i den föreslagna lagen och besvarade frågan med att säga att lagförslaget var grundlagsenligt. Den tredje berörde internationell rätt och var där, när det gällde EU rätten, kanske mer svävande eller tveksam. Men då hör det till saken att det var en jurist som har haft uppdrag från kärnkraftsindustrin. Om det nu har spelat någon roll för hans ställningstagande vet jag inte. Men det hör i alla fall till bilden. Visst, vi har olika politiska uppfattningar. Det är klart att de som inte gillar kärnkraftens avveckling har rätt att vara starkt kritiska mot att kärnkraften börjar avvecklas. Men det är inte detsamma som att inte ge dem rätten som vill stå vid det till folket avgivna löftet 1980 om att kärnkraften skall avvecklas att påbörja denna process. Det menar jag att man gör nu, och man gör det under för rättssamhället helt betryggande former.
Herr talman! Det är ingen som förnekar Kenneth Kvist och deltagarna från de andra partier som står bakom energiöverenskommelsen möjligheten att driva igenom en lagstiftning om avveckling av kärnkraften. Vad vi kräver här i kammaren, och har gjort i utskotten, är att lagstiftningen skall vara väl beredd. Vi skall kunna bemöta den kritik som kommer. Jag fick inget svar på min fråga till Kenneth Kvist. Kan Kenneth Kvist redovisa var i betänkandet konsekvenserna gentemot EG-rätten är berörda och utredda? Det finns inte. Det saknas. Man hänvisar möjligen till Lagrådet, som hänvisar till regeringen som inte kan hänvisa till någon eller något. Avslutningsvis kan jag konstatera att den här debatten har visat att riksdagen inte kommer att kunna veta något om kostnaderna för avvecklingen. Vi kommer inte att veta något om de miljömässiga konsekvenserna. Vi kommer inte att veta något om de energipolitiska konsekvenserna. Vi kommer dessvärre icke att veta alla de juridiska konsekvenserna av denna lag. Jag tycker att det är litet synd att den sista dagen i riksdagen för konstitutionsutskottets värderade ordförande Birgit Friggebo skall behöva avslutas på ett så pass snöpligt sätt som denna debatt visar.
Herr talman! Ola Karlsson blir väl egentligen aldrig till freds när han någon gång har naglat sig fast vid en kritik av någonting. Vad KU har haft att ta ställning till är grundlagsenligheten, och den är klarlagd. EU-rätten när det gäller äganderätt är ganska oklar. Ländernas egna regler i fråga om äganderätt och äganderättslagstiftning skall gälla enligt EU. Därför torde detta egentligen inte heller strida mot EU-rätten. När det gäller Europakonventionen torde det vara klarlagt att Europakonventionens skydd för äganderätt egentligen är svagare än det skydd som den svenska regeringsformen åtminstone är tänkt att ge. Därmed torde inte heller en lag som beaktar vad som står i RF 2:18 ha något som helst problem gentemot Europakonventionen. Därmed kan t.o.m. Ola Karlsson - även om jag betvivlar att det är möjligt - vara helt lugn på den punkten, dvs. att detta är i enlighet med gällande rätt.

Herr talman! Som enda land i världen är Sverige på väg att stänga väl fungerande och säkra kärnkraftverk. Detta är befängt. För ett industrilän som Västmanland, som jag kommer från, är det en tragedi. ABB, med svenskt huvudkontor i Västerås, är ett av världens främsta företag när det gäller kärnkraftskunnande. Sverige är utomlands välkänt för sin kärnkraftsteknologi. Vetskapen om de svenska kärnkraftsreaktorernas utomordentligt höga säkerhetsnivå gör att många länder anlitar svensk kompetens med ABB i spetsen för att förbättra reaktorsäkerheten i egna kärnkraftverk. Jag möter många västeråsare och andra, varav åtskilliga socialdemokrater, som är bestörta över regeringens energipolitik. Samma reaktion möter jag när jag är på företagsbesök i andra delar av landet. Turerna kring en eventuell avstängning av den säkra svenska kärnkraften möts också av förvåning utomlands. Frågan som ställs är om Sverige med berått mot tänker förstöra väl fungerande energiresurser med alla de negativa konsekvenser som det skulle medföra för jobb, välfärd och miljö. I vår omvärld framstår det som obegripligt att man på fullt allvar tänker börja avveckla en energikälla som står för halva landets elförsörjning. Det är inte bara obegripligt utan vanvettigt att Socialdemokraterna följer Centerns taktpinne och för en energipolitik som går ut på att försämra konkurrenskraften för företagen och slå undan benen för landets basindustrier. En kärnkraftsavveckling kommer ofrånkomligen att leda till dramatiskt ökade elkostnader. Det utgör ett direkt hot mot den svenska skogs-, stål-, gruv och kemiindustrins överlevnadsmöjligheter. För ett år sedan var Anders Sundström djupt oroad. I en DN-artikel från december 1996 skriver Anders Sundström: "Panikavveckling skulle omedelbart leda till kraftigt stigande elpriser. Det vore ett dödligt hot mot vår basindustri och därmed också mot vår välfärd. Jag tror det är få som i dag kan föreställa sig den mardröm som skulle bli verklighet om elpriserna för vår elintensiva industri skulle fördubblas." Längre ned i samma artikel skriver Anders Sundström: "Det finns de som nu förbehållslöst kräver att en reaktor ska vara avstängd före valet 1998. Men för mig är inte datumexercisen det viktigaste. Det helt avgörande är att vi klarar att fullfölja hela den gigantiska utmaning som omställningen av energisystemet innebär. Det kräver att omställningen redan i sin linda genomförs på ett omsorgsfullt sätt genom tillräcklig tillförsel och hushållning som ersättning även till den första reaktorn som tas ur drift." Där är vi inte i dag. I dag har Anders Sundström svängt 180 grader, förmodligen som ett resultat av en överenskommelse vid en beramad middag som Göran Persson och Olof Johansson avåt, en middag som går till historien som Sveriges dyraste måltid. Våra mest elberoende basindustrier är lokaliserade till orter i Bergslagen och norra Sverige, där arbetslösheten redan i dag är hög. Bara i mitt län, Västmanland, riskerar kommuner som Fagersta, Virsbo, Surahammar och Hallstahammar att hamna i kris. Det är kommuner som redan tidigare genomgått en smärtsam strukturrationalisering. Surahammars bruk är ett exempel på ett företag som är oerhört känsligt för prisökningar på el. Surahammars bruk är till 75 % ägt av ett brittiskt företag. Försämrade villkor för Surahammars bruk kan i värsta fall innebära att man plockar hem produktionsenheter till Storbritannien. Jag är orolig för att arbeten kommer att försvinna genom en vettlös energipolitik. Om regeringen förstör en väl fungerande produktionsresurs som Barsebäck, kommer näringslivet att tappa förtroendet för Sverige som industriland. En av de värsta konsekvenserna riskerar att bli att svenska och utländska företag väljer bort vårt land vid kommande investeringsbeslut. Den elintensiva industrin har redan minskat sina investeringar i Sverige med Kärnkraftsfrågan handlar inte enbart om den elintensiva industrins väl och ve. Kärnkraftsavveckling innebär en kapitalförstöring av gigantiska mått. Notan kommer i stor utsträckning att drabba enskilda hushåll, vilkas boendekostnader kommer att skjuta i höjden när elpriset ökar. Vi borde i dag inrikta alla krafter på att ge våra företag möjligheter att behålla de jobb som finns och helst skapa nya. Om Socialdemokraterna driver igenom en lag för att stänga miljövänlig och säker svensk kärnkraft gör de det med full vetskap om konsekvenserna. Dränering av ekonomin, utslagning av jobb och företag, försämrad miljö och försämrad välfärd är priset. Notan för denna dumhet hamnar hos hushållen och hos företagen, och vi blir alla fattigare. Efter alla protester från det samlade svenska näringslivet, såväl från de fackliga organisationerna som från industriledarna, är det ofattbart att Socialdemokraterna står i begrepp att köra över folkopinionen och fatta ett beslut som strider mot sunt förnuft.

Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag säga att jag inte alls instämmer. Jag vill bara för tydlighetens skull ta upp en sak. Det sägs mycket som ingår i en mytbildning. Karin Falkmer sade i, som jag tror, sin första mening: Som enda land i världen står Sverige i begrepp att stänga kärnkraftverk. Med det kan hon å ena sidan mena avstängning av några reaktorer. Jag vill därför fråga om Karin Falkmer om hon har hört talas om att Kanada håller på att stänga reaktorer. Å andra sidan kan hon, herr talman, mena avstängning av alla reaktorer. Jag vill då fråga Karin Falkmer om hon har hört talas om att Italien har stängt av alla sina reaktorer.
Herr talman! Jag sade i min första mening att Sverige blir det första land i världen som börjar stänga av väl fungerande kärnkraft. Att det stängs kärnkraftverk som har tjänat ut är allom bekant, men Lennart Daléus: Centerpartiet och Moderata samlingspartiet kan aldrig enas i den här frågan. Jag kan gratulera Lennart Daléus till Centerpartiets stora framgång. Ni har lyckats baxa det socialdemokratiska partiet, som brukar stå för att åtminstone försöka ha basindustrins intressen i fokus, att gå in för en fullständigt oförnuftig energipolitik. Jag kan gratulera Lennart Daléus och Centern till det, men för de svenska hushållen, för de svenska företagen, för den svenska ekonomin och för den svenska miljön är Centern oerhört kostsam.
Herr talman! Karin Falkmer sade att Sverige som enda land i världen står i begrepp att stänga av fullt fungerande kärnkraftverk. Jag kan bara tala om att de italienska reaktorerna fungerade alldeles utmärkt men att man efter en folkomröstning stängde av alla reaktorer i landet. Jag skall ta upp några andra saker som Karin Falkmer sade, herr talman. Jag har all respekt för spjutspetsteknologin i Västerås, men man skall kanske komma ihåg att den senaste och vad mig anbelangar den sista reaktorn från dåvarande ASEA i Västerås såldes 1976. Som mått på spjutspets är detta litet magert. Det är viktigt att tala om hur det förhåller sig med dessa uppgifter. Karin Falkmer säger vidare att det är uppenbart att det här kommer att leda till elprishöjningar. Nej, så är det inte, herr talman. Däremot är det uppenbart att den avreglering av elmarknaden som jag tror att många kan vara glada över innebär att det inte kommer att gå att tjäna pengar på att sälja el i framtiden. Den kommer i stället att leda till sänkta elpriser även i Sverige. Att försöka pressa in något resonemang om en elprishöjning på grund av kärnkraftens avveckling tror jag inte låter sig göras.
Herr talman! Eftersom jag gissar att Lennart Daléus inte tycker att jag är särskilt trovärdig, upprepar jag Anders Sundströms inställning till kärnkraftsavveckling och effekterna i form av elprishöjning. Anders Sundström skrev för ett år sedan: Det skulle omedelbart leda till kraftigt stigande elpriser. Det vore ett dödligt hot mot vår basindustri och därmed också mot vår välfärd. Jag tror att det är få - uppenbarligen även Lennart Daléus - som i dag kan föreställa sig den mardröm som skulle bli verklighet, om elpriserna för vår elintensiva industri skulle fördubblas. Detta är också skälet till att LO och andra fackförbund har gått ut i massiva kampanjer för att förhindra det som i dag håller på att ske i denna kammare. Det här beslutet är genuint impopulärt bland folket. Det är ett beslut som tas mot en bred folkopinion, och det är ett beslut som Centern mycket verksamt har bidragit till.

Herr talman! Dagens debatt är för den senaste borgerlige energiministern, som var jag själv, djupt tragisk. Jag skulle vilja säga att den riskerar att bli en symbol för vad jag uppfattar som politisk dumhet. Det ger ingen nationell vinst att stänga välfungerande kraftverek i förtid för att med lånade pengar bygga nya kondenskraftverk med åtföljande miljöförstöring. För mig är det en dumhet och kapitalförstöring i kolossalformat. Den fria elmarknaden med full konkurrens har pressat konsumentpriserna till fromma för sysselsättningen i näringslivet, men den kommer att saboteras genom de här oplanerade och oförutsägbara politiska ingripandena. Osäkerheten ger högre priser på el. Osäkerheten ger vidare färre investeringar i näringslivet. Osäkerheten ger därmed färre jobb i ett läge med massarbetslöshet i landet. Osäkerheten ger även åtminstone kortsiktigt sämre miljö, inte bara i Sverige utan runt hela Östersjön, när sämre produktionsanläggningar måste användas. Alternativ elproduktion ger i dag ökade koldioxidutsläpp. Bara med en avstängning av de två Barsebäcksverken och en ersättning av dessa med kolkondenskraftverk från Danmark kommer koldioxidutsläppen momentant att öka med motsvarande 70 % av utsläppen från hela bilismen. Inga nya pålagor i världen kan tvinga ned utsläppen från bilismen som kompensation för detta. Den ekvationen går inte att lösa. Alternativ elproduktion kommer dessutom att bli dyrare och därmed ge högre elpriser och hota jobben i framför allt den elintensiva industrin. Vi har ca 100 000 jobb i den elintensiva industrin. En del av dem, om än inte så många, finns i min hemmavalkrets, på Oxelösunds järnverk, Åkers styckebruk, Nyby bruk, SKF Gjuterier m.fl. Här berörs orter som redan är mycket utsatta, med hög arbetslöshet och betydande svårigheter. Till detta kommer hela den verkstadsindustri som dessutom innefattar stora underleverantörer till denna elintensiva industri. Detta skall läggas till den redan mycket höga arbetslösheten i dessa regioner. Produktionen av el som alternativ till Barsebäckselen kommer de närmaste åren med stor sannolikhet att vara förlagd utomlands. Det gäller framför allt danska kolkondenskraftverk och kanske även i någon mån ganska dåliga ryska kärnkraftverk, framför allt Sosnovyj Bor utanför S:t Petersburg. Att medverka till detta är inte smickrande för någon i denna kammare. År med litet regn ger för närvarande elbrist i Sverige, trots att vi under torråren har haft produktion i samtliga kärnkraftverk. Förra året var ett torrår med litet regn. Även reservkraftverken i Stenungssund och Karlshamn, som bägge eldas med olja, kördes med dålig miljörening i princip hela året för att klara elbalansen. Utöver detta importerade vi mycket el, och det kunde göras med hjälp av tysk och dansk kolkondensel men även el från Finland, som i praktiken var rysk kärnkraftsel. Detta gjordes för att vi skulle spara vatten i magasinen och undgå elransonering under vintern. Socialdemokraterna har ännu inte redovisat någon plan för hur ny elproduktion skall tillföras för att ersätta den brist som uppstår, utan man blir kortsiktigt hänvisad till import av el från andra länder, länder med sämre och mer miljöstörande produktion. De kraftverk vi har i dag, oavsett vilket bränsle de använder, kommer förr eller senare att behöva ersättas. Det skall dock ske när det är lönsamt och när bättre alternativ finns, inte beroende på något politiskt schackrande i uppenbar strid med texten på folkomröstningens valsedlar och i strid med folkopinionen. När det gäller den avreglerade och numera konkurrensutsatta elproduktionen i landet kan vi bara notera att socialdemokraterna under den debatten bytte åsikt fem gånger på fem år i större eller mindre utsträckning. Det är en föga smickrande historia och ett mycket dyrt politiskt spektakel för svenska löntagare. Jag vill bara notera att den socialdemokratiska historien när det gäller elproduktion med kärnkraft är föga mer konsekvent eller stabil än den var när det gällde avregleringen av elmarknaden. Jag tror att vi i hög grad är i behov av att apolitisera energidebatten och i stället låta konsumenterna själva bestämma vilken sorts el de önskar konsumera och betala för, att återgå till att tillämpa de marknadsekonomiska principerna och att riksdag och regering styr via säkerhetsbestämmelser, krav på miljörening och mycket annat, dvs. via ramlagstiftning. Metalls krav på att god tillgång på ersättningsel skall finnas till konkurrenskraftiga priser innan man stänger av de väl fungerande och lönsamma kärnkraftverk vi i dag har är väldigt lätt att instämma i. Allt annat hotar egentligen jobb och även ekonomin i Sverige som helhet. Det slår även mot våra grannländer, inte minst de baltiska staterna och övriga länder runt Östersjön, där vi har ett betydande kraftsamarbete och kommer att tvingas att vara med att driva upp elpriserna, delvis beroende på knapphet. Det råder ingen tvekan om att vi behöver fler jobb i näringslivet. Det lär vi inte få via högre elpriser, konfrontation mellan regering och riksdag och med industrifacken, konfrontation med företagsledningar, och irritation i ett antal av våra grannländer samtidigt som vi begåvas med sämre miljö och förlorar mycket av investerat kapital. Dagens beslut riskerar därför att bli en tragisk milstolpe i ett för mig mycket motbjudande politiskt spel. Herr talman! Med det anförda instämmer jag i den reservation vi moderater fogat till näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag tänkte så här i elfte timmen av debatten om lagen om en avveckling av kärnkraften säga ett par ord om politiken runtomkring det beslut som riksdagen nu är på väg att fatta. I sak är det ingen hemlighet vad jag tycker. Det har jag argumenterat för många gånger förr under de 15-20 år som den svenska energidebatten har gått i den fas som nu i vart fall är på väg till något slags halvstopp innan den går vidare. Vad jag tänkte tala om är något som i realiteten lika gärna kunde rubriceras som politikens förfall. Som den här debatten under dagen har visat är riksdagens majoritet uppenbarligen i färd med att fatta ett beslut som en mycket kraftig majoritet av svenska folket är emot. Det är dessutom ett beslut som, vilket alla tillgängliga källor kan vittna om, det ansvariga statsrådet är emot. Ingen skall ett ögonblick tro att Anders Sundström tror på det han säger. Anders Sundström vet nog också att det han föreslår inte kommer att göra Sverige säkrare. Han vet, hur mycket han än förnekar det, att det han ber riksdagen fatta beslut om kommer att kosta stora pengar. Han vet också att det kommer att kosta expansionsmöjligheter i form av de nya jobb som Sverige i dag så desperat behöver. Till yttermera visso läggs till denna lax också löken att den internationella attraktionskraften för Sverige som investeringsland går ned. Vore det "bara" - se citationstecknet - den direkta kostnad som kärnkraftsavvecklingen kommer att dra med sig skulle väl det svenska folkhushållet kunna bära också detta, om det inte vore för de långt större kostnader som ligger i en tveksamhet om var Sverige står som ett land som tidigare gjort sig känt för sin säkra tillgång till billig elkraft. Anders Sundström vet naturligtvis också att det beslut som riksdagen förväntas fatta om en stund kommer att innebära att den svenska miljön kommer att ta mycket stryk. Han vet också hur mycket han än försöker krumbukta sig runt detta faktum att propositionen går på kanten till vad en modern rättsstat egentligen har anledning att acceptera. Ändå skall riksdagen uppenbarligen fatta det här beslutet. Man frågar sig: Varför i hela friden skall detta ske? Det är inte därför att Centerpartiet har vunnit en mångårig kamp för opinion i det här sammanhanget. Det är naturligtvis inte heller därför att Vänsterpartiet tycker någonting sådant, eller därför att Miljöpartiet, eller för den delen något annat parti, tycker det. Det är inte på det planet det ligger. Vad vi nu beskådar är en halvhalt, eller möjligen det sista kapitlet, i ett snart tjugoårigt och i huvudsak internt socialdemokratiskt spektakel. Socialdemokraterna är ett parti fångat i de interna partihänsynens komplicerade men mycket tragiska intrig. Herr talman! Visst händer det alltsom oftast att partier snubblar på sina egna fötter. Men det har aldrig någonsin hänt att ett partis snubblande har skett till så ohyggligt höga kostnader som nu. Per Westerberg kallade det som nu sker med all rätt för ett spektakel. Det är ett socialdemokratiskt spektakel som nu visas upp. Låt mig påminna om att det sker inom samma parti som med högburet huvud hade anledning att vara stolta över inledningen på den svenska moderna energipolitiken. Det är i hög utsträckning det socialdemokratiska partiet, inte minst under Tage Erlanders insatser som forsknings-, utbildnings och sedermera statsminister som den moderna svenska elenergipolitiken byggdes ut med vattenkraften. Sedermera skedde satsningen på kärnkraften såväl för svensk elenergiförsörjning som för att med denna teknikutveckling som grund lägga en god bas för Sverige som modern industrination. Herr talman! Jag tänkte stanna ett litet ögonblick inför vad som sedan har hänt. Det börjar en onsdag år 1979 då det socialdemokratiska partiet, nu under en annan ledning än den som framsynt byggde det nuvarande elenergisystemet, bestämde sig för att på två timmar byta ståndpunkt i frågan om huruvida svenska folket borde avgöra kärnkraftens framtid i en folkomröstning. Det skedde naturligtvis inte för att Olof Palme vid den tidpunkten hade kommit på att han borde inta en annan ståndpunkt i sak, utan därför att partiet riskerade att rämna inför ett stort massmedieuppbåd. Ett parti som förut var tvärtemot att gå till folket med en omröstning blev plötsligt ett par timmar senare tvärt för. Den uppvisningen fortsatte något halvår senare med det som många har pekat på som en av de mörka delarna i den svenska folkomröstningshistorien, nämligen det oändliga tricksandet med olika valsedlar. Den minnesgode kommer ihåg att det socialdemokratiska partiet då skulle gå i strid för socialistiska kärnkraftverk. Alla visste vad det handlade om. Alla visste att Socialdemokraterna givet de erfarenheter som det norska Arbeiderpartiet hade gjort i folkomröstningen om EF tidigare inte kunde befinna sig på samma ståndpunkt som Högern. Det skulle nämligen innebära att man i en central politisk fråga kom att legitimera sin normala politiska huvudmotståndare. Tricksandet fick gå före. Partitaktiken gick före saken. En folkomröstning som kunna ha blivit en riktig folkomröstning drogs därmed ned i en myriad av partitaktiska hänsyn vilkas resultat vi har levt med under de därefter följande 17 åren. Herr talman! Det fanns emellertid, som flera talare tidigare har påpekat, bindningar till det man kom överens om att underställa folket för prövning. Det stod på valsedeln att kärnkraften skulle stängas av när de förnybara energikällorna var färdiga och mogna för introduktion. Det stod på valsedeln att man inte skulle stänga av om anstängningen kunde hota sysselsättningen och välfärden. Det var två centrala element och två villkor för att svenska folket skulle kunna ta denna valsedel och säga: Ja, vi ställer oss bakom en sådan politik. Jag skall om en stund återkomma till de båda nyckelbindningarna som inte kan läggas undan som någonting som man säger eller skriver och sedan inte bryr sig om, utan som är själva villkoren för att valresultatet sedan kunde bli vad det blev. Tricksandet var emellertid inte färdigt med detta. Som lök på laxen lades på folkomröstningsvalsedeln också beskedet om kärnkraften skulle vara avstängd år 2010. De flesta vet också hur det här gick till. De flesta vet att detta årtal sattes upp därför att det låg tillräckligt nära för att ge konkretion, styrka och trovärdighet åt linjen att detta var en avveckling, och tillräckligt långt bort för att det skulle kunna överges senare. Så var det. Så tänktes det och så resonerades det. Så lades partitaktik till partitaktik. Så gick svenska folket till omröstning. Men låt oss inte glömma detta: Det var aldrig avsikten hos dem som formulerade 2010 som utgångspunkt att detta skulle fullföljas. Nu står vi plötsligt där. Nu skall det som från början var tillskapat som en partitaktisk piruett läggas till grunden för ett av det viktigaste beslut som Sveriges riksdag har att fatta. Det handlar om en folkomröstning som tillkom för att lösa en intern socialdemokratisk partikonflikt och om ett årtal som blev som ett självspelande piano sen det väl hade satts upp. Det handlar om en energiminister som företräder denna ståndpunkt som inte för ett ögonblick tror på det han säger. Det är detta som är grunden för det beslut riksdagen om en stund förväntas fatta. Herr talman! Förljugenheten når ett slags högstämt crescendo när man hävdar att detta faktiskt är vad folket har sagt. Låt mig därmed återkomma till vad som faktiskt sades på valsedeln. Där sades att avstängningen av kärnkraften skulle ske så att förnybara energikällor skulle träda i kärnkraftens ställe. Det skulle ske på ett sådant sätt att sysselsättning och välstånd inte hotades. Herr talman! Det är ingen som på fullt allvar och med respekt för vad ordens innebörd egentligen är att något av dessa villkor är uppfyllda. I dag förs en debatt om huruvida det är bra eller dåligt att introducera gas i stället för den kärnkraft som nu skall fasas ut - som om gas skulle ligga i närheten av att vara en förnybar energikälla! Vem kan med den enklaste titt ut genom fönstret på hur svensk ekonomi ser ut och hur sysselsättningsläget är säga att en avstängning av kärnkraft inte innebär att man hotar sysselsättningen och välfärden? Anders Sundström sade att han av alla är den enda som företräder den riktiga linje 2. Vad då? Om det nu är så att en riksdagsmajoritet mot all rim och reson tänker stänga av kärnkraften - säg då för bövelen att detta bryter mot folkomröstningens besked! Det vore åtminstone ett stycke ärlighet i elfte timmen. Men säg inte att detta är vad folket har sagt! Kryp inte bakom en folkomröstning, när det är raka motsatsen till den som riksdagen nu är på väg att besluta. Herr talman! Jag är övertygad om en sak: skulle det stora socialdemokratiska partiet i dag anbefalla fri röstning om en stund när kammaren skall gå till beslut skulle en majoritet av socialdemokraterna rösta emot sin egen regering. Det skulle finnas en Inge Carlsson från Östergötland som vet hur det hela förhåller sig. Det skulle finnas flera socialdemokrater, också näringsutskottets ordförande, misstänker jag, som innerst inne helst skulle vilja se att det beslut de om en stund skall fatta aldrig någonsin hade aktualiserats. Jag tror att det skulle finnas rätt många som skulle säga: Gud, så skönt att äntligen få kliva upp och säga precis som det är! Tyvärr, herr talman, tror jag inte att denna fria omröstning kommer att äga rum. Jag tror tyvärr att socialdemokraterna om en stund kommer att fullfölja 20 år av partipolitiskt tricksande - för sitt eget partis välgångs skull men till ett ohyggligt högt pris för skattebetalarna, för de många arbetslösa och ytterst för Sverige som industrination.

Herr talman! Med den ödmjukhet som ibland präglar Per Unckel har han nu givit den fullständigt sanna tolkningen av de gångna 20 årens energidiskussion och målat upp det som han betecknar som det skamliga politiska spelet. Det som är litet märkligt är beskrivningen kommer först nu från Per Unckel. Det har funnits andra tillfällen i energidebatten då Per Unckels vrede över detta - som han betecknar det - skamliga spel möjligen kunde ha hört hemma och varit på sin plats. Men det är nu, när beslutet kommer, som det är dags att avslöja detta! Det vittnar också möjligen om en handlingsmoral som kan vara värd att fundera över ett slag. Intressantare är kanske Per Unckels syn på och beskrivning av Tage Erlanders och andras pionjärinsatser. Man må ha vilken uppfattning man vill om det, men han begår misstaget att tro att kärnkraften nu som då är någon sorts motor eller spjutspets som skall föra samhället framåt. Han verkar inte riktigt ha tagit till sig att det sker en förändring. Länderna i stora delar av västvärlden lämnar kärnkraften av ekonomiska och andra skäl. Det sker ingen offensiv satsning på kärnkraft. Den sker på andra energikällor - nya spännande energikällor. Man kan inte bygga det svenska välståndet på att backa in i framtiden med de gamla instrumenten. Den tiden är förbi, Per Unckel.
Herr talman! Om Lennart Daléus trodde att jag skulle vara ödmjuk när Sverige är på väg att begå en av sina största industripolitiska dumheter har han tagit miste. Det finns skäl att tala med så stark stämma som möjligt för att i den mån någon ids lyssna försöka få er att förstå vad det är ni är på väg att göra! Det är intressant att replik på mitt anförande, som uteslutande handlade om socialdemokraterna, begärs av en centerpartist. En centerpartist skall alltså föra regeringens talan! Regeringen borde åtminstone ha något att säga om det som är de underliggande skälen, nämligen den egna partipolitiska interna intrigen, till att man nu skall fatta ett beslut av en sådan formidabel dumhet som riksdagen nu är på väg att fatta. Lennart Daléus säger att jag uppenbarligen inte har förstått att kärnkraft inte är den offensiva framtidssatsningen. Jag lovar Lennart Daléus att det minst offensiva ett industriland kan göra är att riva fullt fungerande, billiga och effektiva energiproduktionsanläggningar. Om Lennart Daléus tror att det är de maskiner som river kärnkraften som skall bana väg för det nya Sverige - då har han tyvärr en lång väg att vandra.
Herr talman! Skall jag vara ärlig begärde jag replik på Per Unckel mest av litet nostalgiska skäl. Han behöver inte skrika åt mig nu heller, eftersom jag har lyssnat på honom i 17-18 år och fortfarande tycker att han har fel. Den arbetsuppgiften kommer han inte att lyckas med i kväll heller. Herr talman! Kärnkraften är faktiskt på väg bort. Man kan förstås alltid mana fram bilden av grävskopor, rivning osv. Men vad det är fråga om är att ställa om energisystemet. Detta gör också många länder i världen i dag. Det tar sig självfallet uttryck i att man skickar fram en och annan grävskopa för att riva. Herr talman! Grunden är att man börjar förlita sig på något annat än den kärnkraft som ju är gammal. Den växte fram för länge, länge sedan. Man kan se på så enkla exempel som att snittåldern på de kärnkraftverk som stängs av i världen i dag ligger på ungefär 19 år. Det är ingen som behåller kärnkraften. Det finns möjligen tre länder i världen som beställer en eller annan reaktor. Jag vet att Per Unckel inte lyssnar så mycket på mig heller, herr talman. Jag skall ändå tala om för honom och några andra att det finns andra möjligheter. Världen går inte under om man stänger kärnkraftverk. Världen blir tvärtom bättre. Vi får tryggare och stabilare energikällor, och vi mister det hot som många, inte minst våra danska grannar, tycker att de svenska kärnkraftverken utgör. Herr talman! Det kanske inte är så stor idé att Per Unckel och jag fortsätter den 17-åriga dialogen.
Herr talman! Nej, men nostalgin skall väl få en sista replik till Lennart Daléus. Det är klart att världen inte går under om vi stänger Barsebäck. Sverige går inte under om vi stänger Barsebäck. Det är bara det att Sverige blir sämre om vi gör det. Lennart Daléus! Det finns mängder med ekonomiska svarta hål som man ropar på att någon skall hjälpa till att fylla igen. Denna kammare brukar vara full av diskussioner om vårdens, omsorgens och skolans problem. Inte minst Lennart Daléus brukar tala om behovet av att satsa mera pengar. Vad Lennart Daléus, socialdemokratin och alla andra om en stund skall ta ansvar för är att medvetet göra dessa satsningar svårare än vad de annars skulle kunna vara. Så småningom kommer ju räkningen, även om ni har vägrat att precisera det exakta krontalet för detta. Så småningom skall Sveriges riksdag fatta beslutet om vad med vi skola betala. Då är det likadana pengar, runda och som sedlar, som används till skolan, vården och omsorgen som ni skall betala rivningsmaskinerna runt Barsebäck med. Det är dagens verklighet. Det är samma pengar som går Sverige förlustigt därför att utländska och andra industrier kommer att vägra att satsa lika mycket i Sverige som de annars skulle ha gjort. Det kostar, Lennart Daléus, och det kostar till absolut ingen nytta alls mer än att möjligen vårda Lennart Daléus nostalgi.

Herr talman! Det kommer tydligen att bli en del upprepningar. Det har varit en lång debatt och man kan inte hinna följa med i allting som sägs. Jag ber om ursäkt om några sådana uppstår. Jag hade nämligen tänkt koncentrera mitt anförande på det här beslutet ur skånsk synpunkt, men först har jag en generell kommentar till det som har sagts här i dag. Det var någon som påstod att man har lagt ned kärnkraftverken i Italien. Det är ett faktum som ingen kan bestrida. Men ett lika obestridligt faktum är att Italien i dag importerar kärnkraftsel från Frankrike. Så detta är väl ett nollsummespel. Sedan har man också sagt här att danskarna länge och intensivt har krävt att Barsebäck skall läggas ned. Det är också rätt. Men det är lika rätt att säga att danskarna var med från början när man planerade och byggde Barsebäck. De hade inga som helst invändningar. Invändningarna har kommit under senare år. Danskarnas kritik är litet sent påkommen. Det har också refererats till att riksdagen och partierna skall följa folkets uppfattning. För någon dag sedan diskuterade vi EMU här i kammaren. Vid det beslutet refererade majoriteten till att det fanns ett folkligt motstånd till EMU, och man ville inte gå emot folkets vilja som man storvulet sade från talarstolen. När det gäller kärnkraftens avveckling eller den förtida avveckling som vi skall nu besluta om har det varit en cementerad uppfattning hos en stor majoritet av svenska folket att man inte bör avveckla i den takt som majoriteten här har föreslagit. Man har sagt att det finns ett massivt stöd för betänkandet i dag. Socialdemokraterna som regeringsparti har lagt förslaget. Deras massiva stöd, inom citationstecken herr talman, är alltså Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det måste vara mycket få företagare i Sverige som betraktar de tre partierna som utvecklingspartier. Vi har pratat om elproduktionen i Sverige med någon form av egendomlig matematik. Om alla våra elproducenter, dvs. all vattenkraft, all kärnkraft och all kolkraft, kör dag ut dag in, vecka ut vecka in, månad ut månad in, år ut och år in har vi en enorm massa el över. Det är inte det som är poängen. Poängen är att vi behöver den samlade elen under ett antal månader från nu till mars månad. På det sätt som man i dag räknar här i kammaren skulle man säga när det gäller bussarna i Stockholm, om man räknar varje sittplats i varje buss, att vi har alldeles för många bussar i Stockholm. Vi skulle kunna dra in 50 %. Problemet är bara att vi behöver samtliga bussar mellan klockan 7 och 9 på morgnarna och mellan klockan 17 och 19. Därför måste vi ha så många. Detsamma gäller våra kraftproducenter. Herr talman! Jag som så många andra svenskar är drabbade av reklam-TV. Det finns ett företag, jag skall inte säga vilket, som säger: Vi kan det som ingen annan kan. Den etiketten måste man sätta på det beslut som i dag kommer att fattas av en majoritet av Sveriges riksdag. Så, herr talman, några ord om Skåne. Det är nog ingen överdrift att säga att i Skåne är motståndet mot det här beslutet kompakt. De olika mätningar som har gjorts genom åren har visat att det ligger i häradet 85 för att inte avveckla i den takt som majoriteten vill, och 15 emot; eller t.o.m. 10 emot och 5 som inte vet. Ändå skall vi göra detta. Centerpartiet som väl är de pådrivande bakom beslutet har under de senaste fem åren tappat mycket mark i Skåne i allmänhet och i Malmö stad i synnerhet. Centerns motstånd mot bron, beslutet att lägga ner LV 4 och nu beslutet att avveckla ett aggregat i Barsebäck har gjort att Centern har satt sig i en sådan position att man i delar av Skåne där man tidigare var representerad riskerar stora förluster i kommande val. Även socialdemokraterna i Skåne har av och till sagt klart och tydligt nej till det här beslutet. Många LO-medlemmar förstår inte varför man agerar som man gör. Precis som Per Unckel sade tidigare står det på valsedeln för linje 2 att man inte skulle avveckla om man riskerade att tappa arbetstillfällen och sysselsättning. Man kan då fråga sig: Finns det något sämre läge att börja stänga kärnkraftverk än det vi har i dag? Vi har väl aldrig haft så många människor utan jobb som vi har i dag, och vi har väl aldrig haft så många människor som riskerar att bli utan jobb. Det är exakt tvärtemot vad som står på valsedeln. I det läget beslutar man att inleda en förtida avveckling. Det verkliga brottet mot vad som står på valsedlarna står också linje 2 för. I ivern att inte skriva sig samman med Gösta Bohman var man tvungen att få med en rad som sade att kraftproduktionen skulle ligga i samhällets regi. Om vi tittar på Sydkrafts ägarbild i dag ser vi att man inte har lyckats hålla ens det. När jag tittar på dagens talarlista noterar jag att inte en enda socialdemokratisk ledamot från Skåne hittills är anmäld. Herr talman! Jag skall inte ta några billiga poäng och be att de skall rösta efter eget förnuft. Deras parti har tagit ställning, och det skall jag respektera. Men jag tror att om de hade röstat efter övertygelse hade de, baserat på vad en del av dem sagt tidigare, inte följt majoriteten i dag. Nu kommer vi att tvingas importera el som är tillverkad av kol, från Danmark, Tyskland och Polen. Det har näringsministern erkänt för mig i en interpellationsdebatt i riksdagen. Till sist. En så stor förändring som majoriteten tyvärr kommer att genomdriva i dag borde föregås av ett långsiktigt tänkande. Om vi går tillbaka till valrörelsen 1994 var det inte någon från socialdemokraterna som sade ett enda ord om att man skulle inleda en förtida avveckling under den kommande perioden. Jag menar, och jag tror inte att det är någon överdrift, att detta är ett mycket högt spel med svenska folkets välfärd. Jag hoppas faktiskt att det kommer att påverka väljarna inför nästa val.

Herr talman! Detta är på många sätt en svart dag i Sveriges historia. Det är en tragisk dag när man lägger sten på börda på det svenska näringslivet. Svensk industri är i kris. Antalet jobb bara minskar, även om man tricksar litet med arbetslöshetssiffrorna. Den svenska industrin har ett lågt kompetensinnehåll och ett lågt förädlingsvärde på sina produkter. Man kan bara titta på Saab, som inte kan sälja sina civilflygplan utan får lägga ned tillverkningen och som inte får sålt JAS-Gripen. Man kan titta på ABB som inte får sålt X 2000 utomlands. Man kan titta på Ericsson som inte kommer att kunna fortsätta att producera växlar. Större delen av Sveriges industri bygger på uppfinningar från förra sekelskiftet. Kvar har vi basindustrierna. Där har vi skogen. Den kokar vi till massa eller sågar till brädor. Vi har malmen. Den smälter vi. Förädlingen får andra göra. Det är inte konstigt att svensk ekonomi har gått kräftgång sedan 1970. Basindustrierna är trots allt viktiga för oss. De är vad vi har kvar. De behöver billig energi. Då menar jag realt billig energi, inte sådan som man med hjälp av skatter har felprisat, utan sådan som verkligen har betydelse för de produkter som skall åstadkommas. Parallellt med denna utarmning finner vi att Carl Tham skär i forskningsstiftelserna och stoppar forskarutbildning på många håll. Då behövs basindustrin. Kärnkraften är ren. Den är koldioxidfri. Den leder inte till 400 dödsfall som dem vi har i kolgruvorna varje år. Med kärnkraften slipper vi tigga EU om tillstånd för mer koldioxidutsläpp. Skåne har en alldeles speciellt utsatt situation. Vi skall komma ihåg att danskarna godkände Barsebäcks byggande en gång i tiden. Vi får absolut inte glömma att lika långt bort på andra sidan om Köpenhamn har de sin egen reaktor i Risø. Det har aldrig varit tal om att stänga den danska Risøreaktorn när man har velat stänga den svenska Barsebäcksreaktorn. Den är visserligen mindre, men det är likafullt en reaktor som är ett hot mot Köpenhamn. Det är vi i Skåne som kommer att drabbas av luftföroreningarna och av den danska kolkraften, som vi nu skall förses med. Därigenom kommer vi samtidigt att stärka konkurrenterna på den andra sidan, som alltså får intäkterna för den energi som annars skulle ha hållit i gång verksamheter på den svenska sidan. Vi får en osäkrare försörjning. Dessutom drabbas vi av att de fria vyerna vid alla våra vackra badstränder skräpas ned av tusentalet vindkraftsmöllor - utan att detta kommer att ersätta det bortfallna Barsebäck! Vi är redan hårt drabbade av luftföroreningar från Polen och Tjeckien, ja, generellt från de gamla öststaterna. Nu skall vi alltså även ta de föroreningar som den fossileldning som skall ersätta Barsebäck skall vräka över oss. I andra sammanhang brukar socialdemokraterna vara väldigt oroliga för koldioxid, svavel och kväve i den skånska luften. Det gäller exempelvis när vi diskuterar Öresundsbron. Här är det sannerligen inte så noga! Finns det någon socialdemokrat i denna kammare som är beredd att förklara sig villig att ta ansvar för att utsläppen ökar, för de ökade hushållskostnaderna och för basindustrins försämrade konkurrenssituation? Finns det någon socialdemokrat i denna kammare som alltså är beredd att ge ett svar?

Herr talman! Den nya "konfiskatoriska" avvecklingslag som riksdagen om en stund skall ta ställning till avser att ge regeringen möjligheter att stoppa Barsebäck. Detta förslag kommer uppenbarligen att drivas igenom i ett läge där folkopinionen i landet, inte minst i södra Sverige, är klart negativ till förfarandet. Detta är allvarligt från demokratisk synpunkt och självfallet också av ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska skäl. Beslutet att genom denna lag ge möjligheter att stoppa Barsebäck innebär också ett svek mot omsorgen om miljön i södra Sverige. Att tvingas starta samtliga oljebaserade elproduktionsenheter i Sverige och importera el från verk i Danmark m.fl. länder - verk som är kol och oljebaserade - leder till nya miljöbelastningar. Att dessutom genom den fria elmarknaden t.o.m. kanske importera elkraft framöver från östeuropeiska kärnkraftverk, vilka är sämre än de här hemma som skall stängas, är direkt utmanande. Sverige kan inte heller klara utställda mål för minskade koldioxidutsläpp vid en avveckling av den svenska kärnkraften. Regeringens reträtt i koldioxidfrågan, genom sitt krav om att i EU få acceptans för att få öka de svenska koldioxidutsläppen med 5 %, underminerar förtroendet för Sveriges ambitioner på miljöområdet. Konsekvenserna för miljön av en förtida avveckling av kärnkraften i Sverige är inte tillräckligt klarlagda vare sig på kort eller på längre sikt. Därför anser jag att det borde ha funnits mycket starka skäl att genomföra en bred miljökonsekvensutredning vad gäller kommande effekter för miljön av en kärnkraftsavveckling i Sverige. Detta har regeringen helt missat. En sådan miljökonsekvensutredning borde ha genomförts före dagens ställningstagande. Då så inte skett borde den i alla fall genomföras innan en eventuell avveckling inleds. Finns det exempelvis någon riksdagsledamot som kan ge något som helst besked om vilka miljökonsekvenserna blir? Vi borde ha lärt av olyckan på Herr talman! Försurningen är ett av de allvarligaste problemen som drabbar Sverige. Sveriges natur är känslig för surt nedfall. Skogar och sjöar, inte minst i södra Sverige, drabbas mycket hårt. Efter en lång och ganska framgångsrik kamp mot försurningen kan man t.ex. i Sydsverige nu konstatera förbättringar vad gäller sjöar, bl.a. efter de kalkningsinsatser som gjorts. Skogen börjar äntligen må bättre. Mot den bakgrunden ser jag synnerligen allvarligt på den avveckling av Barsebäck som riksdagsmajoriteten nu uppenbarligen är beredd att bana väg för. Det är inte underligt att en stark majoritet bland befolkningen, inte minst i södra Sverige, vill behålla Barsebäck. Tyvärr tvingas jag konstatera att inga riksdagsledamöter från de samverkande avvecklingspartierna i Skåne inser vidden av det här beslutet, med tanke på ekonomi, miljö och arbetstillfällen i Skåne. Man deltar inte ens i dagens debatt. Precis så var det den 10 juni. Ingen från nämnda partier deltog. Detta, herr talman, är anmärkningsvärt och djupt beklagligt med hänsyn till de effekter som vi kan vänta oss när det gäller det beslut som nu skall tas. Herr talman! Jag stöder reservation nr 1 från moderaterna.

Herr talman! Jag går upp i denna debatt för att belysa avvecklingen av Barsebäck från ett sydsvenskt och skånskt perspektiv. Blickar jag från min bostad hemma på Rönneberga Backar rakt mot söder ser jag Barsebäcksverket bryta horisontlinjen - en syn som jag vant mig vid och som jag t.o.m. lärt mig uppskatta. Jag har lärt mig uppskatta dess silhuett därför jag vet att det under 20 års tid har försörjt oss med elström utan att avge växthusgaser. Närmare bestämt rör det sig om 168 TWh. Detta motsvarar drygt hela Sveriges elförbrukning under ett år. Det motsvarar också en förbränning av 60 miljoner ton stenkol, som skulle ha medfört ett utsläpp av bl.a. 160 miljoner ton koldioxid tillsammans med stora mängder svavel och kväveoxider. Att vi under dessa år haft Barsebäcksverket har inneburit att nedfallet av försurande ämnen, inte minst svaveldioxid, över det skånska odlingslandskapet och skogarna minskat kraftigt jämfört med tidigare. Det skånska landskapet har mått bra av Barsebäck! Vänder jag sedan blicken mot sydväst, mot Köpenhamn, ser jag Amagerverkets höga skorstenar och röken från kolpannorna som slukar 3 ton stenkol per minut. Vi vet att bl.a. dessa kommer att få ersätta den el från Barsebäck som bortfaller och att de därför kommer att eldas ännu mer än i dag. Det har i debatten påståtts att det danska folket vill att vi skall stänga Barsebäck. Javisst! Så är det. Man vill nämligen få bättre lönsamhet för sina kol och gaskraftverk. Just nu, medan vi står här och debatterar, importerar vi för övrigt elkraft från Tyskland och Danmark. I går var det all-time-high-import av gaskraft från Danmark. När det gäller Barsebäck säger sig mer än 70 % av köpenhamnsborna inte känna någon oro för en olycka vid Barsebäcksverket, men danskarna är skickliga affärsmän. När det gäller skåningarna vet vi från opinionsundersökningar att endast 2 % vill ha en omedelbar stängning av verket. Hela 93 % stöder en fortsatt drift! Detta gör skåningarna naturligtvis utifrån kunskapen om alternativet, avvecklingen, som kommer att innebära en osäker eltillförsel till Skåne eftersom det inte finns ett tillräckligt utbyggt distributionsnät norrifrån. Avvecklingen blir endast en ohyggligt dyr symbolåtgärd. Avvecklingen kommer att innebära ett ökat beroende av elkraft utifrån under en lång tid framöver. Avvecklingen kommer att innebära att 1 000 Avvecklingen kommer att innebära en höjning av elpriset och försämrad konkurrens för vårt skånska näringsliv. Avvecklingen kommer att skada tilltron till Sverige och därmed Skåne som en marknadsekonomisk rättsstat. Detta är vad skåningarna just nu allra minst vill, då Skåne nu gör ansträngningar för att etablera sig på den nordeuropeiska kartan. Avvecklingen kommer att innebära en försämrad miljö med en kraftig ökning av försurande nedfall över vår sydliga landsända, medan våra danska bröder tjänar pengar på vår stupiditet. Det tyska uttrycket die dumme Schweden har ännu en gång visat sig hållbart. Avvecklingen kommer att innebära en kraftig ökning av koldioxidutsläppen från Danmark eller andra håll. Det motsvarar en tredubbling av utsläppen från hela den skånska biltrafiken! Det är en ökning som miljöministern fått sanktioner för i EU, samtidigt som hon talar om andra länders ansvar för att minska sina utsläpp och samtidigt som hon plågar bilisterna med allehanda hot. Avvecklingen minskar på detta sätt trovärdigheten till Sveriges klimat och miljöpolitik. Avvecklingen kommer på längre sikt att få oss in i ett gasberoende från Ryssland. Statsministerns särskilde miljörådgivare Stefan Edmans försök att förklara bort gasavtalet med Ryssland - tecknat under president Jeltsins besök i Sverige nyligen som en ren artighet - har avfärdats av näringsministern i ett frågesvar till mig i går. Anders Sundström ger här ett klart besked om att en grupp på tjänstemannanivå skall inrättas för att studera de gemensamma förutsättningarna för en utbyggnad av naturgasnäten. Underlag skall tas fram så att överenskommelser mellan länderna skall kunna nås och ingås 1999. När de tunga elefanterna dansar, väger Stefan Edmans ord mycket lätt! Avvecklingen har inte ens fackets stöd. Dess ord har vi annars de senaste dagarna lärt oss skall väga tungt i Skåne. Var är de skånska socialdemokraterna en dag som denna? Har ni verkligen era väljares stöd när ni i dag trycker på avvecklingsknappen? Det hade varit mycket intressant att höra en skånsk socialdemokrats skäl till att trycka på ja-knappen om en stund. Och, fru talman, avvecklingen med alla dess negativa konsekvenser skall betalas av skattebetalarna - skattebetalarna som ännu inte fått reda på hur stor fakturan blir, mer än att den kommer att bli gigantisk. Slutligen: Dagens förestående beslut här i Sveriges riksdag innebär samtidigt ett steg in i en ny rättsosäkerhet som vi alla skall vara ytterligt medvetna om, och där den naturliga frågan blir vilket område och vems egendom denna konfiskatoriska politik kommer att drabba nästa gång. Fru talman! Jag yrkar avslag på propositionen och bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Hur kan man bäst minska risken för att någon i Sverige skall dö på grund av en kärnkraftsolycka? Eftersom oron för en olycka är grundläggande för det svenska folkets inställning till kärnkraft, borde denna fråga vara utgångspunkten för den övergripande kärnkraftsdiskussionen. Varifrån kommer i dag hotet om en olycka? Det kommer knappast från Sverige, utan snarare från Ryssland och Baltikum. Jämfört med verken på andra sidan Östersjön är de svenska kärnkraftverken mycket säkra. Det här pekar på två viktiga förändringar sedan början av 1980-talet, när folkomröstningen ägde rum. Det ena är att det är föråldrat att ha ett nationellt perspektiv på energiproduktionen och energidiskussionen. Det andra är faktiskt - tro det eller ej i denna debatt - att Berlinmurens fall 1989 ännu inte har upptäckts i kärnkrafts och energidebatten. Folkpartiet har vid åtskilliga tillfällen försökt att dra uppmärksamhet till säkerhetsfrågorna i Östeuropa. Låt mig nämna några fakta. Av de 58 reaktorer som användes i f.d. Sovjet och i Östeuropa bedöms att 25 stycken bör läggas ned omedelbart på grund av bristfällig säkerhet. Det lönar sig inte ens att reparera dem, eftersom de i dag är alltför dåliga och farliga t.o.m. för detta. I vårt närområde finns några av de allra farligaste reaktorerna, nämligen två av fyra reaktorer i Sosnovyj Bor utanför S:t Petersburg och två av fyra reaktorer på Kolahalvön. I vårt närområde finns förutom dessa åtta mer eller mindre farliga ryska reaktorer ytterligare två reaktorer i Ignalina, Litauen och i Murmansk. I nordvästra Ryssland finns dessutom 100 kärnvapenbestyckade ubåtar i tjänst, 60 utrangerade atomubåtar i dåligt skick och en stor mängd osäkert lagrat kärnbränsle och kärnavfall. Kärnvapendepåer i anslutning till flygbaser finns också i detta område. Norr därom, i Barents hav och i havet vid Kola, har Sovjetunionen på sin tid dumpat minst 17 fartygsreaktorer. Minst 6 Försvarets forskningsanstalt har arbetat fram spridningskartor för radioaktivt nedfall i händelse av en olycka på Kolahalvön. Modellen visar att det mesta av nedfallet skulle drabba främst norra Skandinavien, men också de baltiska staterna skulle få mycket nedfall från en sådan olycka. Det är lätt att låta alarmistisk när dessa hot skall beskrivas, men det tycks ligga ännu närmare till hands för många, i övrigt kloka och tänkande, människor att stänga öronen därför att hotet är för skrämmande för att på allvar ta till sig. Andra mer invanda perspektiv och hanterliga dagspolitiska frågor tar över, medan insikten om att vi på vår tröskel har dessa livsfarliga anläggningar inte riktigt har sjunkit in hos svenska energidebattörer. Om vi politiker skall fokusera rätt när vi vill minska riskerna för svenska folket gäller det följaktligen att inrikta politiken på att minska hotet från öst. Det gör vi bäst genom att dels stödja säkerhetshöjande åtgärder i öst med pengar och experter, dels genom att undvika att öka de östeuropeiska kärnkraftverkens produktion och livslängd. Men om vi lägger ned inhemsk energiproduktion gör vi precis tvärtom. Tillgången på el minskar i Sverige och i Europa. Energipriserna drivs upp.

Det överordnade målet för den energipolitik som Socialdemokraterna, Centerpartiet och två andra partier i dag ställer sig bakom är icke svenska folkets säkerhet. Det är inte att på bästa sätt minska risken för att någon i Sverige, för att inte tala om folken i Ryssland och Baltikum, skall dö på grund av en kärnkraftsolycka. Genom det beslut som regeringen och Centerpartiet m.fl. står i begrepp att fatta kommer sannolikt fler människor att dö i såväl Östeuropa som i Sverige. Det hade varit bättre med fortsatt svensk kärnkraft och att man i stället hade använt mer resurser till ökad kärnkraftsäkerhet i Östeuropa. Det är också vad Folkpartiet i många sammanhang har krävt. Med denna sorgesamma reflexion och slutsats ber jag att få avsluta denna debatt, fru talman.

Fru talman! Det gläder mig att så många har kommit för att lyssna till mitt inledningsanförande kring de energipolitiska anslagen i statsbudgeten, även om det är litet mycket sorl i kammaren. Detta betänkande rör väsentligen anslag på statsbudgeten som är relaterade till energiuppgörelsen. Den energiuppgörelsen debatterade vi ganska utförligt den 10 juni i år i samband med det energipolitiska beslutet, och vi har tidigare i dag diskuterat många av de energipolitiska aspekterna i samband med debatten om förslaget till avvecklingslag. Och jag föreställer mig att behovet av upprepningar är ganska begränsat. Jag vill dock göra några korta kommentarer i anslutning till betänkandet. Jag vill understryka att vi moderater bejakar den nya situation som har uppstått genom avregleringen av elmarknaden. Just avregleringen av elmarknaden ger oss nämligen nu möjligheten att lägga ansvaret för förnyelse, utveckling och miljöanpassning av elproduktionsapparaten där det ansvaret rätteligen hör hemma, nämligen hos kraftbranschen själv. Något behov av politiska beslut för att exempelvis fasa ut kärnkraftreaktorer finns inte, lika litet nu som för 17 år sedan. Det lagverk som tillkom efter 1980 års folkomröstning, nämligen kärntekniklagen, garanterar att det långsiktiga löfte som ligger i folkomröstningsutslaget så småningom kommer att verkställas. Den bild som i den tidigare debatten gavs bl.a. av näringsministern av att det fanns ett behov av politiskt beslutsfattande därför att alla reaktorer som vi har eljest skulle gå och gå tills alla blev gamla samtidigt och lades ned är en genuin nidbild. Det är inte på det sättet som utveckling och anpassning går till i en industribransch, lika litet i kraftbranschen som i någon annan bransch. Det hade varit bra om fler hade tilltro, inte minst Centerpartiet, till den avreglering av elmarknaden som man själv har medverkat till. Om man hade haft tilltro till konsumenternas önskan att avskaffa kärnkraften finns också här instrumenten genom den avreglering som har skett. Konsumenterna har möjlighet att fasa ut kärnkraften tidigare genom att rata kärnkraftsproducerad el, på precis samma sätt som konsumenter på en annan marknad ratade klorblekt papper. Vi föreslår i vår reservation 1 i detta betänkande alternativa energipolitiska riktlinjer som utgår från den energipolitiska linje som vi nu har presenterat ett antal gånger och debatterat fram och tillbaka här i kammaren. Jag yrkar bifall till reservation 1. Den bygger alltså på att vi skall utnyttja de produktionsresurser som vi har inom landet, att det är ekonomi och säkerhet som skall vara styrande för när kärnkraftverken tas ur drift och att vi inte skall förtidsavveckla något genom politiska beslut för att återfå den fossilanvändning som vi en gång tog kärnkraften i drift för att försöka undvika. I dag är det, fru talman, kol och fossilgas som är alternativen till ett fortsatt utnyttjande av kärnkraften. Som en följd av vår inställning i de energipolitiska huvudfrågorna säger vi i förslaget till statsbudget nej till politiseringen av Vattenfall. Vi säger nej till de dyra subventioner av ny kraftproduktion som där föreslås. Vi säger nej till statsbidrag av den bisarra art som vi nu ser prov på och som innebär att t.o.m. villaägare med direktverkande el som ställer om till oljeuppvärmning får statsbidrag. Vi säger givetvis även nej till den nya energimyndighet som regeringen har fattat beslut om att inrätta i Eskilstuna. Tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna har vi avgivit reservation 5 i vilken vi förordar ett avskaffande av det s.k. tankeförbudet i kärntekniklagen. Jag skall inte fördjupa mig i den frågan heller. Den har också debatterats vid upprepade tillfällen i kammaren. Det är en styggelse att vi i en säkerhetslag har bestämmelser som lägger en hämsko på den fria forskningen. De tre partierna menar att detta tankeförbud skyndsamt bör avskaffas. Vi är positiva till en ökad biobränsleanvändning i det svenska energisystemet. Men Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna begär att vi skall få en miljökonsekvensanalys av vad en mer storskalig introduktion av biobränslena i det svenska energisystemet innebär för biologisk mångfald, för utsläpp och för andra miljöaspekter som kan uppkomma. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den moderata reservationen 1 om energipolitiska riktlinjer och till den gemensamma borgerliga reservationen 5 om avskaffande av tankeförbudet. Vi står givetvis bakom även de övriga reservationerna som vi har fogat till betänkandet, men jag begränsar mig till att yrka bifall till dessa två.

Fru talman! Det är egentligen två områden som vi skall fatta beslut om i dag, dels det som vi har diskuterat färdigt och fattat beslut om, dels det som mer hänger samman med den budget som kan relateras till energiområdet. Därmed kan man säga att den diskussionen illustrerar de två spår som det under våren fattade beslutet om omställningen av energisystemet följer. Det handlar om det litet spetsiga spåret som innebär en omställning av kärnreaktorer. Det handlar också om det litet mer utvecklande spåret, nämligen utvecklingen av nya energikällor och en effektivare energianvändning. Det är det som kommer till uttryck i det betänkande från näringsutskottet som vi nu diskuterar. Jag tycker att detta är spännande. Det är en riktig utveckling att vi nu kan satsa resurser på att utveckla energisystemet och ge det en ny inriktning där effektivisering och en riktig användning av energi, dvs. rätt energiform på rätt plats, kommer till uttryck, samtidigt som vi förmår att stimulera nya energikällor in i systemet - de uthålliga, de mer miljöriktiga. Man har två vägar att arbeta med. Man har de ekonomiska styrmedlen, och man har lagen. Jag tror i grunden att det är den ekonomiska verkligheten som kommer att medföra en omställning av energisystemet på litet sikt. Men på kort sikt är det lagstiftningen som är det spetsiga instrumentet och det instrument som ger konkreta resultat bundna i tid. Men i den här delen av energibeslutet som vi har framför oss ser vi hur även ekonomin kan utnyttjas för förändringen av systemet. Nu tror inte jag, fru talman, i längden på bidrag och olika former av stöd för att åstadkomma en omställning. Men i början av en omställning kan och är en sådan inriktning nödvändig, och det är det som nu kommer till uttryck i utskottets betänkande. Fru talman! Den andra delen som jag vill ta upp gäller det som kanske är den mest spännande delen, nämligen de mycket stora forskningsresurser som nu läggs på utvecklingen av energisystemet. Det är forskningsresurser som ger möjlighet till en grundläggande forskning men också till en tillämpad forskning och teknisk utveckling. Det är i själva verket där som de stora resurserna satsas. En mindre del under den kommande perioden satsas ju på stöd vid omställningen. Den större delen satsas på förnyelsen genom ny kunskapsuppbyggnad, forskning och teknisk utveckling. Fru talman! Jag är alltså glad att kunna säga att vi har fattat det första - skarpa och spetsiga - beslutet att påbörja avställningen. Vi kommer alldeles snart att ta ett beslut som leder till att vägen röjs för att vi får resurser och utrymme för att klara också den utveckling av vår energianvändning och av vår energitillförsel som vi för det svenska samhällets utveckling, för näringslivet skull och för den svenska miljön behöver. Det är ett bra beslut som vi går fram emot, fru talman.

Fru talman! Klimatkonferensen i Kyoto kom fram till överenskommelser om begränsningar och reduktioner av utsläppen av sex växthusgaser. Det var bra. Hur USA:s kongress kommer att göra återstår att se. Den svenska riksdagen har redan 1993 antagit ett klimatpolitiskt mål och kommer inte att tveka att uppfylla kraven från Kyoto, om inte det senaste årets signaler från regeringen underminerat den bastanta majoriteten för klimatmålet. Signalerna består bl.a. av inom EU tillförhandlade höjda utsläppsrätter och av helomvändningen i fossilgasfrågan. Göran Persson sitt stöd för ett utvidgat nordiskt energisamarbete omfattande även fossilgas. Detta uppfattades av våra grannländer både i öst och i väst som en svensk helomvändning. Frågan har utvecklats vidare, och president Jeltsin uppvisade ju ingen större diplomati i frågan utan krävde snabba svenska gasköp. Det pågår just nu två omfattande studier av gasledningar över Mellansverige och i Östersjön med anslutningar till Sverige och Baltikum. Den ena studien stöds av EU som ett s.k. Trans European Networkprojekt. Den andra studien utförs av ryska Gasprom i samarbete med finska Neste och avser en transportledning av stora dimensioner för gas från Sibirien, via Om en sådan motorväg för fossilgas läggs på svenska fastlandet, ökar möjligheten kraftigt att ett utbyggt svenskt gasnät i Mellansverige blir lönsamt. Ifall regeringen stått fast vid Sveriges tidigare avvisande inställning till ytterligare fossilgas, är det troligt att åtminstone en av dessa studier inte kommit till stånd och att åtminstone ledningar över svenskt territorium inte kommit i fråga. Nu har i stället förhoppningar väckts på olika håll, inte minst i Ryssland, och näringsministern blev tvungen att underteckna ett avtal om en utredning som skulle presenteras 1999, efter valet. Hittills är det endast vänsterns Lennart Beijer som uttalat stöd för regeringens nya gaslinje, något som han i dagens debatt något backat från. T.o.m. centerledaren Olof Johansson har tagit avstånd trots tidigare mycket positiva uttalanden om fossilgasen. Fru talman! I måndags presenterades en utredning beställd av Nordiska ministerrådet med rubriken Naturgasens möjligheter att medverka till reducerade miljöutsläpp i Norden och närområdet. Den visar på det okontroversiella faktumet att bytet av dansk, baltisk och finsk kolkraft mot fossilgaskraft ger stora miljövinster. Våra grannländer behöver fossilgasen. I rapporten presenteras också beräkningar som visar minskade utsläpp även i Sverige om fossilgasnäten byggs ut. Dessa beräkningar har dock utgått från att biobränsleanvändningen inte kommer att påverkas vid utbyggnad av gasnäten över Mellansverige. På denna punkt råder minst sagt delade meningar. Många, däribland jag själv, anser det helt klart att gasen skulle konkurrera ut biobränslena, bl.a. i värmekraftverken, på grund av den högre elproduktion som gasen medger och det låga priset. Eftersom just värmeverken är det stora underlaget för den växande biobränsleanvändningen och den därmed stora möjligheten att ytterligare minska kol och oljeanvändningen, vore en gasintroduktion dubbelt negativ för utsläppen av koldioxid och möjligheterna för oss att bidra till den globala klimaträddningen. Olja och kol skulle då ersättas med fossilgas i stället för med biobränslen. Just gasens effektivitet när det gäller elproduktion är nog det egentliga skälet till regeringens helomvändning i gasfrågan. Man inser att kärnkraften inte nu kan ersättas med något annat än fossilgas. Detta kan dock inte uttalas högt. Vart skulle då det ekologiskt hållbara Sverige ta vägen? Vi i Folkpartiet motsätter oss bestämt en ytterligare utbyggnad av gasledningar över Sverige. Vi vill uppmana regeringen att återgå till denna linje i gasfrågan, den som var gällande för Sverige tidigare. Sverige behöver inte gasen, men det gör våra grannar. Låt dem använda denna starkt begränsade naturresurs i avvaktan på att forskning och utveckling ger världen bättre alternativ, som inte skadar vår miljö. Gasledningarna behöver inte dras över Sverige. Goda alternativ finns både söder och öster om vårt land. Fru talman! En liberal energipolitik utgår från den enskilda människans behov och önskningar. Vårt långsiktiga övergripande mål är ekologiskt hållbara energisystem som inte ger skadliga utsläpp och avfall och som inte förbrukar ändliga resurser. Vägen dit är lång. Statens roll är att forma spelreglerna. De politiska besluten bör begränsas till att fastställa övergripande mål och de styrmedel som kan behövas för att nå målen. I konsekvens med detta stödjer Folkpartiet de delar av regeringens omställningsprogram som avser energihushållning samt forskning om och utveckling av ny energiteknik. Vi anser dock att takten i dessa program inte behöver vara fullt så forcerad. Vidare måste forskningen få bedrivas fritt utan tankeförbud. Forskning kring biobränslenas miljökonsekvenser är mycket angelägen. Elmarknadens avreglering var ett steg på liberaliseringsvägen. För oss liberaler är det en självklarhet att man som energikonsument skall kunna välja elleverantör på samma sätt som bensinleverantör. Om man inte gillar kärnkraft kan man i dag välja en elleverantör utan kärnkraft, och om man gillar vindkraft kan man i dag välja en vindkraftsleverantör. Detta ger elkonsumenterna en stor makt över produktionsmetoderna. Man kan säga att svenskarna folkomröstar kontinuerligt om vilken sorts elproduktion man föredrar. Regeringen och stödpartierna Centern och Vänsterpartiet anser uppenbarligen inte att elkonsumenterna är kapabla att själva välja utan har bestämt att Barsebäck skall börja avvecklas nu. Detta skall ske med lagstiftningsmakt, något som vi tidigare i dag diskuterat här i kammaren. Det liberala alternativet är konsumentmakt. Fru talman! Folkpartiet kommer i valrörelsen att argumentera för att energipolitiken ändras på väsentliga punkter. Vår politik för flera jobb och mer resurser till vård och skola innebär bl.a. att våra kärnkraftverk används under hela sin ekonomiska och säkerhetsmässiga livslängd. I våra reservationer vid betänkandet har vi redovisat fler inslag i vår energipolitik, främst på de områden där den avviker från majoritetens uppfattning. För att undvika meningslösa voteringar yrkar jag dock bifall endast till reservation 2.

Fru talman! Man kan vara glad över mycket i dag Men jag skall tyvärr också vara litet pessimistisk. Det är nu sex månader sedan den i våras beslutade energiöverenskommelsen om en uthållig energiförsörjning trädde i kraft. Vilken utveckling inom energisektorn var det tänkt att regeringen skulle främja? Och hur ser verkligheten ut? Låt mig ge några exempel: Det gäller först energipolitikens mål. Jag citerar ur energiöverenskommelsen som under punkt 1 i inledningen säger: "Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i Sverige." "Landets elförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara energikällor samt en effektiv energianvändning." "Kärnkraften skall ersättas med effektivisering av elanvändning och utveckling av all energiteknik." Vi har i dessa tre inledande avsnitt tre grundläggande tankar: Den första tanken är: Regeringen har tagit på sig uppgiften att skapa förutsättningar och villkor för att energiomställningen till ett uthålligt energisystem skall kunna ske. Den andra tanken är: Regeringen har beslutat att energiomställningen skall ske genom först och främst inhemska och förnybara energikällor. Den tredje tanken är: Regeringen har beslutat att kärnkraften skall avvecklas och ersättas med en effektivare energianvändning, dvs. energisparåtgärder skall främjas och forskning och vidareutveckling skall ske inom sektorn för energiteknik. Så är målsättningen. Vad har då hänt i verkligheten? I verkligheten har man praktiskt taget stängt NUTEK:s energieffektiviseringsenhet, som under ledning av Hans Nilsson, en internationellt erkänd energiexpert, framgångsrikt hade arbetat bl.a. med energiomställningsprogram i de baltiska länderna, Polen och Ryssland. Det var program som kort sagt gick ut på att undvika de smutsiga kilowattimmarna och minska de överflödiga. Det kallas för att jaga "negawatt". Decentralisering, snabb och betalbar hjälp till självhjälp, tillförlitlig teknik - det var nyckelbegrepp i denna energieffektiviseringsenhet på NUTEK, som arbetade med såväl inhemska som internationella projekt och som fick sina anslag drastiskt reducerade i våras, efter att ha varit utsatt för 17 Samtidigt är Näringsdepartementet för den omdiskuterade och hårt kritiserade Polenkabeln. Ett projekt som går ut på att statliga Vattenfall AB ska öppna en dörr för import av billig, polsk kolkraft, alternativt rysk kärnkraft, via denna 600 mW-kabel till Sverige. Projektet symboliserar dock på ett mycket påtagligt sett dubbelmoralen i energipolitiken och har därför varken kunnat förankras regionalt i Polen eller i Sverige. Att strypa en internationellt erkänd och uppmärksammad energieffektiviseringsenhet på NUTEK å ena sidan, och samtidigt planera ett tremiljardersprojekt som går ut på att importera visserligen smutsig men billig polsk kolkraft, alternativt rysk kärnkraft, och sälja den dyrt i Sverige å andra sidan: det är i praktiken vad som sker efter energiöverenskommelsen. I en DN-intervju häromdagen med Carl-Erik Nyquist, vd för statliga Vattenfall AB, bekräftade direktörn för statligt ägda Vattenfall AB den smarta affärsidén bakom kabelprojektet. Detta är hur regeringen i praktiken gynnar "varaktiga, helst inhemska och förnybara energikällor samt en effektiv energianvändning". I realiteten har vi dessutom kunnat se hur den avreglerade elmarknaden i blixtsnabb takt köper upp och införlivar mindre energiproducenter runt om i landet och även utomlands. Ett exempel: Sydkraft, som till stor del ägs av tyska Preussen-Elektra har i dagarna köpt upp det skånska elbolaget Landskrona Elförsörjnings AB av Landskrona kommun. Affären är ännu inte godkänd av Konkurrensverket men kommer förmodligen att bli det med nuvarande brist på klara rambetingelser som kan garantera mångfald även vad gäller den regionala och lokala energiproduktionen.

Så ser verkligheten ut. Politiker och beslutsfattare ser sig omkörda, många gånger överkörda av en faktisk energipolitik, en energipolitik som sker där ute i verkligheten varje dag och som sätter helt andra ramar för framtiden än vad regeringen hade tänkt sig. Transnationella storkoncerner som springer med en rasande fart åt ett håll, som inte har det minsta att göra med en "omställning till ett uthålligt energisystem", som har "långtgångna planer", som det vanligtvis uttrycks, som man meddelar medier och politiker samtidigt när avtal för nya storskaliga energiprojekt är så gott som klubbade och klara. En energipolitik som görs bakom lykta dörrar i dessa stora transnationella bolagsstyrelser som inte bryr sig nämnvärt om att omsätta regeringens fagra riktlinjer i energiöverenskommelsen i praktiken. Tänker socialdemokraterna titta på eller titta bort eller skall ni ta itu med detta, Birgitta Johansson? Jag avslutar mina tankar med ett Vaclav Havelcitat: "Marknaden är en underbar tjänare, men en fruktansvärd herre." Se till, Socialdemokraterna, regeringspartiet, att energiöverenskommelsen är värd det papper den står på! Låt inte de kommersiella intressena köra över oss och svenska folket. Låt miljöhänsyn gå före penningen! Fru talman! I detta betänkande finns några reservationer från Miljöpartiet som jag vill säga något om. Reservation 3 handlar om riktlinjer för energipolitiken. Där talar vi om att man skall skatteväxla, höja skatter på energi och miljöutsläpp och sänka arbetsgivaravgifter. Det gör att vi får i gång ett kretsloppssamhälle, att kretsloppsenergin stimuleras och att vi får i gång arbetstillfällena. Vi säger också att man kan avveckla tre reaktorer på fem år. Säkerhetskrav i kärntekniklagen tog jag upp i det förra anförandet jag höll. När det gäller reservationen om kärnkraftens avfallshantering handlar det om vad som händer om det skulle bli en översvämning på grund av klimatförändringar. Vad händer med befintlig kärnkraft? Sedan kommer jag till reservationen om vissa bränslefrågor, som handlar om MOX-bränslen. Den sista reservationen gäller affärsverket Svenska kraftnät och handlar om Polenkabeln. Först vill jag säga att vi i Miljöpartiet i vårt särskilda yttrande har lagt på 433 miljoner kronor utöver regeringens budget för att kunna ställa om snabbare till ett ekologiskt energisystem. Vi stöder satsning på solvärme, solceller, vind, biobränslen, men också forskning och teknik. Fast den viktigaste delen i energipolitiken är ändå energihushållning och effektivisering - vi satsar på "negawatt". Billigt och rent! Så till reservationerna. Sommarens semesterregering gav koncession för en likströmskabel mellan Sverige och Polen. Likströmskabeln berör den känsliga blekingska skärgården mellan två naturskyddsområden i en zon som skall ingå i EU:s Natura 2000 program som ett särskilt skyddsvärt område av riksintresse för natur och friluftsliv. Kabeln som är ett projekt av ingripande beskaffenhet och av betydande omfattning har alltså ändå inte prövats enligt NRL:s 4 kap., något som en majoritet av de tillfrågade remissinstanserna uttryckligen hade krävt, däribland Boverket, Länsstyrelsen i Blekinge län och de tre berörda blekingska kommunerna Sölvesborg, Ronneby och Till den planerade Polenkabeln hör en elektrodanläggning i havet som producerar klorgas och till följd därav höggiftiga klororganiska föreningar. Den skapar dessutom magnetfält som i sin tur hotar allt slags biologiskt liv både i havet och på land. Man talar om s.k. elektrosmog. Magnetfält påverkar fiskens vandringsvägar, tränger igenom cellstrukturen på alla levande varelser och ger upphov till negativa förändringar i cellstrukturen, förändringar som vi i dag vet ganska litet om men har all anledning att hantera med stor försiktighet. Magnetfält ger även upphov till korrosion på metallföremål, dvs. förorsakar ett ständigt pågående rostangrepp på metallföremål inom en radie på drygt tio mil enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, som har varnat upprepade gånger inför den här anläggningstypen just i Blekinge. Denna elektrodanläggning med sina utsläpp kommer att uppta en yta på 12 ha eller 17 fotbollsplaner i ett av de sista ostörda uppväxtområdena för vildlax. Till kabelanläggningen hör även en strömriktarstation på land som skall omvandla likström till växelström och viceversa. Även det en anläggning med betydande storlek, nämligen 7 ha, som skall placeras i ett område som är klassat som riksintresse för natur och friluftsliv. Kabeln har inte prövats enligt Esbokonventionen, som säger att man måste pröva den om det har gränsöverskridande karaktär. Den har inte prövats enligt MKB och försiktighetsprincipen. Man har inte heller kopplat in havsrättskonventionen. Vi anser att det tillstånd som regeringen gav i somras inte är aktuellt i dag, eftersom Mielno kommun i Polen, där kabeln skulle kommit i land, inte är aktuell längre. Mielno. Det betyder en omväg öster om det stora dumpningsområde för ammunition och stridsgas som finns öster om Bornholm. Tillståndet gäller den kabelsträckning "som framgår av till ansökan hörande karta och förteckning över berörda fastigheter". Med andra ord måste en ny koncessionsansökan behandlas av regeringen om kabeln får en sträckning över fastigheter som inte fanns i den ursprungliga ansökan, vilket är fallet. Koncessionen kan inte anses vara giltig, enligt vårt sätt att se på saken. Att Karlshamns kommun dessutom sagt nej till en strömriktarstation och vägrar godta en likströmskabel på grund av de effekter som jag har berättat om gör det ännu mer prekärt för regeringen. Fru talman! Jag skall gå över till att tala om Där har det förvarats utomhus i behållare i närheten av havet med dess salt och klorider som påverkar konditionen hos behållarna. I ett brev från det brittiska företaget BNFL daterat den 18 mars 1996 sägs det att en del av bränslet läckte redan vid transporten till För ett år sedan presenterades en utredning om förutsättningarna för att återföra det svenska kärnbränslet från Sellafield för slutförvaring i Sverige utan att det upparbetades. Då framgick det att det skulle bli mycket dyrt att återta dessa 140 ton kärnbränsle och att en omkonditionering hade varit nödvändig. Enligt ursprungligt avtal med BNFL skall kärnavfallet upparbetas, och plutoniet samt uranet därefter skickas tillbaka till Sverige. Halva upparbetningen betalas av OKG. I somras gav regeringen klartecken för en sådan upparbetning. Regeringen bedömde det tydligen som alltför dyrt att åstadkomma en förändring av kontraktet som OKG upprättade 1969. Det betyder att det produceras 900 kg plutonium av det svenska avfallet. Risken finns att plutoniet kommer att används för framställning av MOX-bränsle, som består av 5 % Regeringen har tidigare fattat beslut om direktdeponering i stället för upparbetning efter 1980. Vd:n för OKG har emellertid meddelat att han planerar att söka myndigheternas tillstånd för att använda plutoniet som MOX-bränsle. MOX står för mixed oxide fuel. Han ansåg det vara bäst ur miljö och säkerhetssynvinkel samt ur ekonomisk synvinkel. Detta är helt barockt. Fru talman! Två personer som forskar om användningen av MOX-bränsle i lättvattenreaktorer och dess påverkan fick årets alternativa nobelpris. Tagaki, japan, och Schneider, tysk boende i Paris, träffades första gången i Japan på en konferens om plutonium. De upptäckte likheten mellan Frankrike och Japan beträffande hanteringen av kärnkraftsfrågan och började samarbeta med anledning av skeppningen av plutonium från Frankrike till Japan. Tagaki vill införa moratorium för Japans plutoniumprogram, vilket nyligen resulterade i att man håller på att trappa ned plutoniumprogrammet. Det är mycket farligt att använda MOX-bränsle, men många länder ser här en möjlighet att göra goda affärer. De argumenterar med att man kan minska plutoniumberget genom att använda MOX-bränsle. Men sanningen är att man brukar köra med en tredjedel MOX och två tredjedelar vanligt kärnbränsle. Då minskar plutoniet i MOX-bränslet, men växer i det andra bränslet. I slutänden blir det mer plutonium. Förutom problemet med att köra med MOX bränsle i reaktorer finns det även här ett avfallsproblem. Fortfarande ligger 24 ton utländskt MOX SKB har presenterat förslag om hur Sverige skall slutförvara detta, som är farligare än det vanliga högaktiva avfallet. MOX-avfallet har många gånger kraftigare neutronstrålning än vanligt kärnkraftsavfall. Plutoniuminnehållet gör det farligare att hantera än vanligt uranbränsle. Använt MOX-bränsle innehåller avsevärt högre halter av flera andra transuraner än vanligt använt uranbränsle, t.ex. det extremt långlivade neptunium 237 och det ytterst radioaktiva curium 242. Betänk att 900 kg plutonium motsvarar 180 Nagasakibomber! Hur kan Sverige lösa problemet med det upparbetade kärnavfallet? Det är ett etiskt dilemma. Man kan göra en swap, dvs. ett utbyte, och ta hem motsvarande mängd och samma typ av kärnbränsle som OKG en gång skickade och som uppstår i svenska kärnkraftverk. För vad skall Sverige göra med 900 kg plutonium? Skall det bli 150 MOX-bränsleelement som OKG kan använda om några år? Det skulle innebära att reaktorerna måste konstrueras om, och ännu mer pengar skulle läggas på en livsfarlig oekologisk energiform. Vi i Miljöpartiet de gröna anser att Oskarshamns Kraftgrupp eller något annat svenskt kärnkraftsföretag aldrig skall få tillstånd att producera eller använda MOX-bränsle. Nu återstår att se vad SKI beslutar. Kommer regeringen, trots att Anders Sundström i dag sade att det är viktigt att inte vältra över kostnader på våra barn och barnbarn, att gå på SKI:s beslut om det är positivt inställt till användning av MOX-bränsle? I så fall ligger det mig nära att uttrycka följande: Förlåt dem icke, ty de vet vad de gör! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 7, 10 och 13. Miljöpartiet står givetvis bakom alla sina reservationer.

Fru talman! Vi har tidigare i dag fört en rätt omfattande energipolitisk diskussion. Jag tänker därför inte bli så långvarig nu när det gäller näringsutskottets betänkande om utgiftsområde 21. Jag vill ändå ta upp några saker. Jag vill t.ex. påminna om att det var Kristdemokraterna som under förra mandatperioden tog initiativet till tillsättandet av Energikommissionen. Vår strävan i kommissionsarbetet, och sedan i partiöverläggningarna, var att vi då och då skulle ha en bred politisk uppgörelse som skulle kunna ge långsiktigt stabila spelregler för aktörerna på energimarknaden. Utgångspunkten var, som jag har sagt tidigare i dag, att vi genom eleffektivisering, elsparande och infasning av förnybar elproduktion skulle kunna påbörja utfasningen av kärnkraften. Dessvärre blev inte detta den linje som regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet fastnade för. De har gjort en överenskommelse som innebär att en reaktor stängs av och ersätts med fossilbränslen. Jag kan upprepa vad jag sade tidigare: Jag beklagar denna utveckling. Kristdemokraternas uppfattning är att vi skall spara el och tillföra förnybar el innan vi fasar ut den första reaktorn. Det finns olika lösningar för hur man praktiskt kan stänga av reaktorer. Det har vi också diskuterat tidigare. Riksdagen har nu fattat beslut om lagstiftning. Riksdagen har fattat beslut om att stänga en reaktor utan att veta hur det skall gå till i praktiken, vilka miljökonsekvenser det får och vilka samhällsekonomiska kostnader det medför. Detta är en äventyrlig och oansvarig politik. Mina frågor till Birgitta Johansson, som är utskottsmajoritetens representant, gäller hur man nu tänker hantera det beslut som riksdagen nyss fattade. Kommer regeringen att fatta beslut i enlighet med riksdagens beslut i morgon, om en vecka eller om två veckor? Hur skall man i praktiken sedan genomföra beslutet? Det är möjligt att det kommer att bli rätt omfattande juridiska processer. Vad kommer att hända om regeringen nu säger att Barsebäck skall stängas den 1 juli? Hur skall man gå till väga för att komma in där och genomföra avstängningen? Detta är frågor som vi faktiskt inte har fått något svar på i den debatt vi har fört i dag. Det vore intressant att få litet mer kött på benen när det gäller hur regeringen i praktiken skall hantera det beslut som riksdagen nyss har fattat. En annan aspekt på energipolitiken är klimatfrågorna. Man kan konstatera att regeringen inte har lagt fram något omfattande program för att koldioxidutsläppen skall minska. Vi vet att koldioxidutsläppen med påföljande växthuseffekt är det allt överskuggande stora miljöhotet mot vårt jordklot. Regeringen och de partier som står bakom energiuppgörelsen bidrar nu dessvärre till en negativ utveckling när det gäller växthuseffekten. Genom att medvetet planera för ökade koldioxidutsläpp och därmed också medvetet bryta de internationella åtaganden Sverige har gjort vad gäller koldioxidutsläppen gör regeringen ett allvarligt missgrepp. Det är definitivt att skicka fel signaler ut i världen. Vi kan inte tillåta ökade utsläpp vare sig inom energi eller transportsektorn. Tvärtom måste ett kraftfullt handlingsprogram som minskar utsläppen upprättas. Det handlar om utfasning av fossilbränslen i såväl energiproduktionen som transportsektorn, begränsning av metanavgång, åtgärder för att öka kolbindningen samt återvinning och lagring av koldioxid. Det är nu helt nödvändigt att ett nationellt klimatpolitiskt handlingsprogram upprättas, antas och genomförs. Fru talman! Sedan skulle jag vilja ta upp en fråga som Torsten Gavelin redan har berört. Den handlar om naturgasen och det besök som vi hade här i Sverige av president Jeltsin. Hans strävan var mycket tydlig. När han besökte oss här i riksdagen gjorde han klart för oss riksdagsledamöter att här skulle det säljas naturgas till Sverige. Han pekade verkligen med hela handen. Att sedan energiministern ett dygn senare hade förhandlat fram ett avtal som innebär att man skall se på möjligheterna att få in rysk naturgas är ett tydligt exempel på den ryckighet som energipolitiken präglas av. Efter ett dygn har vi ett avtal om att vi skall pröva förutsättningarna för rysk naturgas. Här gäller uppenbarligen som huvudregel att laga efter läge. Men av debatten tidigare i dag framgick att det parlamentariska stödet för denna inriktning sviktar. Jag fick inget svar av näringsministern på frågan om hur regeringen ser på detta. Det är faktiskt sex av sju partier här i Sveriges riksdag som har sagt att det här inte är bra och att vi inte skall ha det. Hur ser regeringen på detta? Hur ser man på det avtal man nyss har skrivit under? Är det något man nu lägger åt sidan, eller hur hanterar man den här situationen? När jag var nere vid brevlådan mellan debatterna låg det en ny fräsch broschyr där. Det står: Tack, Jeltsin! Den är från naturgasintressena. Vill Birgitta Johansson också skriva under den typen av budskap? Tack, Jeltsin för att vi nu skall få naturgas! Jag hoppas att beskedet blir ett annat, inte minst mot bakgrund av att det nu är ett tydligt sviktande parlamentariskt underlag för denna satsning. Huvuddragen i själva omställningsprogrammet har vi kristdemokrater tidigare instämt i, även om vi har haft ändringsförslag i vissa delar. Kristdemokraterna motsätter sig i princip inte den föreslagna satsningen på åtgärder för att minska elanvändningen. En ytterligare metod som regeringen borde titta närmare på är det som Eva Goës var inne på, nämligen det här med negawattarbetet. Det handlar om att premiera system som minskar elanvändningen. Man skall tillskapa ekonomiska incitament som stimulerar elbolag och leverantörer att hjälpa hushåll och industrier att spara el. Ju mer man får konsumenterna att spara, desto mer premieras de som levererar el. Ett annat område som inte berörs i regeringens förslag är möjligheten att installera solpaneler för att på så sätt spara elvärme. Utöver investeringsstödet till vattenburet värmesystem kan det i vissa fall krävas ytterligare insatser för att få fart på verksamheten. Vi föreslår också ett tillskott för investeringsbidrag till vindkraft och småskalig vattenkraft. Riksdagens beslut att sänka investeringsbidraget till vindkraft från 35 % till 15 % anser vi vara en felaktig signal när vi skall få till stånd en massiv vindkraftsutbyggnad. Investeringsbidraget bör vara 25 %. För att en ordentlig vindkraftsutbyggnad skall komma till stånd måste statsmakterna faktiskt peka med hela handen i denna fråga. Det innebär att regeringen bör komma med förslag till riksdagen om förändringar i lagstiftning och regelverk som möjliggör en effektiv och snabb utbyggnad av vindkraften i Sverige. Detta skall givetvis ske samtidigt som man fortsätter att ta hänsyn till miljön. Här ser vi problemen ute i verkligheten, och här måste nog regeringen agera om det skall bli någon riktig fart på vindkraften. Fru talman! Det finns mycket mer att säga om detta. Vi har ju tagit upp våra olika förslag för att ytterligare sätta fart på det här omställningsprogrammet i en motion. De finns också belysta i reservationer och i ett särskilt yttrande. Jag skall inte ta upp mer tid här, förutom att jag skall yrka bifall till reservation

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet från näringsutskottet. I samband med beslutet i juni aviserades att regeringen skulle återkomma i samband med budgetpropositionen hösten 1997. Och det är just de frågorna som vi diskuterar i detta betänkande. Mycket har ju sagts här under förmiddagen också, och många har också sagt att man inte skall upprepa sig. Därför tänker jag bara översiktligt gå in på det som är grundläggande. För en långsiktig omställning av energisystemet krävs en omfattande, målmedveten och ihärdig satsning på teknisk utveckling. Det gäller att se helheten inom tillförsel-, överförings och användarområdena. Det gäller hela kedjan från mer grundläggande energiforskning fram till utprovning och testning av tekniska lösningar som ligger nära en kommersialisering. Det energipolitiska programmets huvudinriktning är en kraftfull, långsiktig satsning på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik. Målet är att under de närmaste tio-femton åren kraftigt öka el och värmeproduktion från förnybara energikällor och utveckla kommersiellt lönsam teknik för energieffektivisering. Bortfallet av el skall kompenseras genom effektivare energianvändning, elhushållning, konvertering från el samt tillförsel av el från andra energikällor. Sammanlagt löper energiomställningsprogrammet över en sjuårsperiod fram t.o.m. år 2004. Kostnaderna beräknas totalt komma att uppgå till 9 miljarder. Den nya energimyndigheten, som inrättas från den 1 januari 1998, kommer att ha huvudansvaret för att verkställa det energipolitiska programmet. Det kortsiktiga programmet är inriktat på att ersätta elproduktionen i en reaktor i Barsebäcksverket med ny elproduktion. Inom det kortsiktiga programmet har många kommuner, företag och inte minst enskilda personer som är elkonsumenter visat ett mycket stort engagemang. Många enskilda elkonsumenter vill medverka i omställningsprogrammen. Det märks inte minst hos landets länsstyrelser och hos Boverket. Hushållen har genom åren sparat mycket energi, men än återstår det en hel del att göra. Kommunala energirådgivare kan uträtta oerhört mycket i både stort och smått. Svenska hushåll har i genomsnitt 0,3 lågenergilampor per hushåll. Det är lägst i Europa. I Tyskland exempelvis är antalet lågenergilampor per hushåll 3. Svenska hushåll skulle kunna spara el för 260 miljoner kronor om antalet lågenergilampor blev lika stort som i Tyskland. I genomsnitt har det svenska småhuset 28 glödlampor. Om 10 av dessa byts till kompaktlysrör eller lysrörslampor kan elanvändningen för belysning halveras från 1 000 kWh till 500 kWh per år i en genomsnittsvilla. Det var det lilla exemplet. Här tror jag också att de kommunala energirådgivarna kommer att kunna göra mycket genom att informera dem som är intresserade och engagerade i de här frågorna. Det som verkligen ger effekt är minskad användning av el för uppvärmning av bostäder. Många villor kan halvera sin elförbrukning genom att ansluta sig till fjärrvärmenät. I dag är mindre än en tiondel av de villor som ligger inom en radie på 2,5 km från befintliga fjärrvärmenät anslutna till fjärrvärme. 250 000 svenska hushåll ligger nära ett fjärrvärmenät. Statens bidrag för investeringar blir 50 % av bidragsunderlaget, dock högst 30 000 kr för direktelvärmda byggnader och högst 8 000 kr för byggnader med vattenburen el. Åtgärder för hushållen innebär minskat antal kilowattimmar. Minskat antal kilowattimmar är pengar som ger ett konsumtionsutrymme. Detta menar jag är en bland många informationsinsatser som den kommunala energirådgivaren, nätbolagen, studieorganisationer och andra intresserade kan bidra med. Något enhetligt uppträdande finns inte i de motioner som Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har lämnat som svar på regeringens budget. Moderaterna och Folkpartiet vill inte inrätta någon energimyndighet, som bl.a. energikommissionen och junibeslutet redan har sagt. Kristdemokraterna vill ha energimyndigheten och tycker att den skall ha fler uppgifter. Det ter sig något märkligt när kristdemokraterna säger att kärnkraften inte skall avvecklas, men den sydsvenska delegation som skall finna lösningar på framtidens elförsörjning i Sydsverige skall sköta sitt arbete från den nya energimyndigheten. Fru talman! Mot denna bakgrund tycker jag att det känns tryggt att veta det finns en bred uppgörelse i riksdagen som gör att energipolitiken kan verka över flera mandatperioder.

Fru talman! Jag ställde två frågor till Birgitta Johansson. Jag skulle gärna vilja ha svar. Jag tror att många vill ha svar på dem. För det första: Hur tänker socialdemokraterna, regeringen, i praktiken hantera det beslut som riksdagen nyss fattade när det gäller den praktiska avstängningen av en Barsebäcksreaktor? När fattar regeringen beslut? Hur skall man gå till väga? Hur skall man rent handgripligt stänga av och trycka på knappen? Den andra frågan handlar om naturgasen. Sex partier har här i kammaren i dag deklarerat att det inte är något man vill ha. Står socialdemokraterna fast vid det avtal man nyss har skrivit under med president Jeltsin, eller inser man att det inte finns något parlamentariskt stöd för naturgassatsningen? Jag tror att många vill ha besked också på den frågan. Om jag hörde rätt sade Birgitta Johansson att kristdemokraterna inte vill att kärnkraften skall avvecklas. Jag hoppas att jag hörde fel, men jag tyckte att det lät så. Vi har ganska konsekvent fört en politik som skall möjliggöra kärnkraftsavvecklingen genom att man skall ersätta kärnkraft med förnybar elproduktion eller genom eleffektivisering. Kärnkraften skall avvecklas, men det skall ske på ett vettigt och miljöriktigt sätt och på ett sätt som inte gör att hela omställningsprogrammet går i stå. Det är risken med det beslut som nyss har tagits. Det är det det handlar om.
Fru talman! Dan Ericsson tog upp frågan om hur regeringen praktiskt skall hantera det riksdagsbeslut som för en stund sedan klubbades igenom. I budgetpropositionen och i lagen om kärnkraftens avveckling står det tydligt att vi har förhandlare som driver en process. Därför kan jag självklart inte i dag säga exakt hur detta går till. Det rent formella vet kammarkansliet. Man kommer att skicka över ett brev till regeringen att beslutet är klubbat i riksdagen i dag. Vad gäller gasfrågan har jag litet svårt att förstå när Dan Ericsson säger att vi har ett sviktande parlamentariskt underlag. Frågan om gas har också diskuterats i energikommissionen. Där sade Dan Ericsson inte emot detta. Jag kan alltså ställa precis samma fråga.
Fru talman! Nu hänvisar Birgitta Johansson till förhandlingar. Ponera att man inte kommer någonstans i förhandlingarna med Sydkraft. Det är inte en helt orimlig slutsats. Frågan är hur regeringen då rent praktiskt kommer att genomföra detta. Denna fråga kan komma att ligga i ett antal domstolar för juridisk prövning. Hur kommer ni att göra den 1 juli? Kommer regeringen att snabbt fatta beslut om stängning, eller hur blir det med det? Det är faktiskt ett anständighetskrav, tycker jag, att regeringen vet hur man skall hantera den lag som man nyss drivit igenom i Sveriges riksdag. Naturgasen är ytterligare en fråga. Regeringen har nu tillstånd till naturgaseldade kraftverk både i Malmö och i Göteborg. De kommer att kraftfullt öka koldioxidutsläppen. Vi har begärt att regeringen skall återta detta. Det ligger inte i linje med en politik där vi skall minska koldioxidutsläppen och hålla tillbaka växthuseffekten. Jag vill fråga Birgitta Johansson: Står socialdemokraterna verkligen för att dessa naturgaskraftverk skall komma till stånd? Står man för detta? Det stämmer inte överens med vad man i övrigt säger, nämligen att vi skall försöka hålla tillbaka koldioxidutsläppen. I energikommissionen diskuterar vi effektivisering av naturgas på västkusten. Det handlar om värmesystem. Vad vi nu diskuterar är den storskaliga satsningen. Av debatten här i kammaren i dag har mycket tydligt framgått att det inte finns ett parlamentariskt stöd för en sådan satsning på storskalig naturgas. Birgitta Johansson ger inte besked. Det innebär, vad jag förstår, inget annat än att man kommer att arbeta för detta från regeringens sida trots att man vet att man inte har parlamentariskt stöd. Också det beteendet tycker jag är något märkligt.
Fru talman! Dan Ericsson hänger upp sig på frågan om gasen. Det kan inte vara obekant för Dan Ericsson att gas som redan finns i Sverige, framför allt i Sydsverige och på västkusten, skall behållas och utvecklas på ett effektivt sätt. Gasfrågan diskuteras också inom EU, inom det nordiska ministerrådet, inom Nordiska rådet och nu senast i Ryssland i samband med att president Jeltsin var här på statsbesök. Frågor måste faktiskt få diskuteras. Vi har en gemensam nordisk elmarknad som vi vill skall kunna utvecklas att vara en elmarknad för hela Östersjöområdet. Jag tycker att det vore helt fel om vi inte diskuterade frågan. När det gäller hur långt i framtiden som de olika förslagen kan komma får vi ta den diskussionen vid det tillfället. Jag hoppas att Dan Ericsson kan vara med på att vi diskuterar frågor när de är färdigberedda. Det tycks inte vara den poäng som Dan Ericsson vill göra. Dan Ericsson backar hela tiden från sina egna förslag från energikommissionen.
Fru talman! Jag skall ställa samma frågor till Birgitta Johansson som jag ställde till näringsministern. Han svarar ju inte på mina frågor någonsin. Vad kostar det? Vem skall betala? Vi har hört och sett i näringsutskottets behandling av kärnkraftslagen att vi i allra sista ögonblicket fick ett PM av vilket det framgick att reaktorerna värderas till mellan 6,4 och 24 miljarder styck. Det vore intressant att få ett omdöme från Birgitta Johansson var i detta spann som näringsutskottets ordförande tror att värdet kommer att ligga. Vem skall betala dessa miljarder? Enligt regeringens upprepade utsagor skall industrin inte behöva betala. Det är väl då hushållen som, enligt min uppfattning, är de som skall betala. Det vore intressant att få Birgitta Johanssons konfirmation av det. Slutligen säger Birgitta Johansson att hon är glad över den stabila politiska majoritet som står bakom energiöverenskommelsen. I mitt anförande tidigare i dag pekade jag på att den majoriteten kunde ha varit betydligt stabilare. Socialdemokraterna valde att göra upp med linje 3-partierna. Då blev det en sådan här liten majoritet. Jag är av den uppfattningen att den är skör. När nu gasfrågan också kommer upp säger Birgitta Johansson att man måste få diskutera den gemensamma elmarknaden runt Östersjön. Det har vi aldrig ifrågasatt. Vi har ifrågasatt att Sverige skall gå in i en gasmarknad som inte Sverige behöver gå in i.
Fru talman! Torsten Gavelin frågar vad det kostar och vem som skall betala. Så långt har man inte kommit i den frågan. Självklart handlar det, som jag sade till Dan Ericsson, om en diskussion. Inom EU, inom Nordiska ministerrådet och senast då president Jeltsin var här har vi diskuterat dessa frågor. Jag kan lugna Torsten Gavelin och säga att om det någon gång i framtiden skall byggas för gasen, skall det självfallet ske på kommersiella villkor. Som vi i dag kan bedöma skall staten så att säga inte ha någon roll i om man vill bygga för gasen.
Fru talman! Jag är ledsen om jag uttryckte mig så oklart att Birgitta Johansson missuppfattade mig, vilket hon uppenbarligen gjorde. När jag frågade om kostnaderna avsåg jag naturligtvis avvecklingen av en reaktor i Barsebäck, inte gasledningarna. Jag tar för givet att detta med gasen sker på kommersiella villkor. De signaler som i gasfrågan utgått från regeringen har gjort att gasfrågan återigen livats upp. Den frågan har ju varit död sedan början av 90-talet, då ekonomin tog död på den. Men nu har ju statsministern uttalat att det här med gas är väldigt bra, att Östersjösamarbetet kräver att gasledningar dras över Mellansverige osv. I och med det livas gasfrågan upp igen. Förutom att jag vill höra vad som är Birgitta Johanssons bedömning dels av kostnaderna för att lösa in reaktorn, dels av vem som skall betala skulle jag vilja höra hur hon ser på konkurrensförhållandet vad gäller biobränslen och fossilgas.
Fru talman! Torsten Gavelin försöker ta samma debatt som tidigare fördes. Självklart försöker jag gärna utveckla ett resonemang om vad den avstängning kan kosta som vi nyss har beslutat om. Givetvis vet också Torsten Gavelin att detta är en förhandlingsfråga. Jag kan inte göra någon bedömning av kostnaderna när det gäller det beslut som fattats och hur dessa kostnader tas ut. Både jag och Torsten Gavelin vet att det både i näringsutskottets betänkande i juni i år och i det betänkande från näringsutskottet som vi i dag behandlar står att dessa frågor återkommer till riksdagen. Det gäller då inför avställandet av ytterligare reaktorer. Självklart kommer också kostnaderna att kunna redovisas för riksdagen.
Fru talman! Jag var nyligen på en stor konferens i Kiel. 22 nationer fanns representerade - EU-länder och öststater. Från svensk sida fanns Sören Lekberg och även Hans Nilsson där. Hans Nilsson jobbar numera för IAEA. Tidigare var han chef för energieffektiviseringsenheten på NUTEK. På den här konferensen representerade han NUTEK. Han fick väldigt mycket beröm från de närvarande. Schleswig-Holstein, som stod för det hela, och Danmark visade verkligen framfötterna och att man inte lägger sig platt. Man jobbar verkligen för detta med energieffektivisering, vindkraft, sol osv. Jag frågade vad det är som händer bakom lykta dörrar beträffande storkoncerner etc. Man tar ju inte till sig regeringens budskap om att det skall jobbas i en annan anda. Detta tog jag upp med Carl-Erik Nyqvist, som ju har gått ut och talat om smarta drag, om att man köper upp för 12 miljarder utomlands. Det handlar då om kolkraftsbaserade elverk osv. Det här stämmer ju inte med politiken. Hur skall vi kunna få makt över det hela? Vilka styrmedel handlar det om? Jag har sagt att det behövs ekonomiska styrmedel. Miljöpartiet säger alltså att det är nödvändigt att ha miljöavgifter och miljöskatter och att sänka arbetsgivaravgifterna. Hur skall vi lösa det hela, Birgitta Johansson?
Fru talman! Till Eva Goës vill jag säga att energipolitiken kommer att vara evig. Den kommer att diskuteras vid många tillfällen i denna riksdag. Jag hoppas också att många nya lösningar kommer fram genom det energiprogram på totalt 9 miljarder som vi kommer att fatta beslut om här om en stund. Det gör att frågorna inte kan vara desamma hela tiden. Positionerna måste flyttas fram både när det gäller teknikutveckling och annat. Så där känner jag ingen oro.
Fru talman! Jag har några etiska dilemman. Det handlar om Polenkabeln och det handlar om MOX bränsle - MOX-bränsle, som vi är på väg att ta tillbaka i Sverige. Jag tror inte att det transporteras hit. Vi skulle väl ha i så fall ha hört någonting om det, eftersom plutonium inte är det behändigaste att transportera över vatten. Vad skall vi göra med detta MOX bränsle? Vad skall SKI ha för befogenheter, och hur kommer regeringen och socialdemokraterna att reagera? När det gäller Polenkabeln är det remarkabelt att man säger att vi måste dra ned på fossil användning. Men om vi börjar importera kolbaserad el från Polen, där brunkol används som är ännu värre, kan man ju inte tala om att man följer klimatkonventionens regler. Nu vet vi att detta med Polenkabeln har gått i stå, men jag skulle gärna vilja veta vad det förs för resonemang. Är man beredd att fortsätta driva det här med likströmskabel, trots att Karlshamns kommun har sagt nej och krävt att det i så fall skall vara en bipolär kabel eftersom den är mindre skadlig. Det är den här typen av etiska frågor som jag skulle vilja ha svar på.
Fru talman! Eva Goës tar upp detta med Polenkabeln. Vi har ju tidigare uppdragit åt Vattenfall att utveckla den här delen, och det ligger ju helt i linje med att vi också har en nordisk elmarknad och en omreglerad elmarknad. Därför finns det här med. Hur hanteringen kommer att ske och har skett i de enskilda kommunerna kan riksdagen självfallet inte i dag ha några synpunkter på. Vi kan ha synpunkter på de beslut som vi redan tidigare har fattat, och dessa står vi självfallet bakom.

Fru talman! Det är ett offensivt omställningsprogram om 9 miljarder som vi nu skall ta ställning till. En del tycker att det är för offensivt, medan andra tycker att det skulle behövas mer. Resultatet lär väl visa sig med tiden. Vi vet emellertid att det finns ett mycket stort intresse från hushållen för att medverka i omställningen. Mycket tyder på att de bidrag som har avsatts snabbt kommer att användas, och det är naturligtvis i grunden positivt. Men vi måste kanske också ha en viss beredskap för dels omflyttning av bidragsmedel över åren, dels för tillförsel av medel. Regler för bidrag, t.ex. kravet på effektsänkning, bör följas särskilt av den nya myndigheten. Det är naturligtvis viktigt att den nya energimyndigheten kommer i gång ordentligt. Allt tyder nu på att vi ändå klarar uppbyggnaden av den nya myndigheten. En ny generaldirektör, Thomas Korsfeldt, får vi hälsa mycket välkommen i arbetet. Det blir en utsatt position, men onekligen intressant. Energifrågan kommer att vara en av de viktigaste frågorna även kommande år. Energimyndigheten kommer ju att få väldigt stor betydelse. En av fördelarna är att den inte kommer att vara gömd på NUTEK utan har fått en särskild funktion. Det gör naturligtvis att vi hela tiden kommer att få en helt annan sorts information och en helt annan diskussion, måhända, om olika energifrågor. Jag vill också ta upp detta med Vattenfall AB. Det är tur att vi fortfarande har Vattenfall som ett helstatligt bolag. Det är viktigt att bolaget lever upp till de nya kraven. Det åligger naturligtvis ägaren att se till att så blir fallet. Vi måste ändå förstå att det är en ny situation för Vattenfall, men jag är övertygad om att man rätt snabbt kommer att leva upp till de krav som riksdagen med de här besluten nu ställer. Kanske är nyckeln till framgång för energisatsningarna att vi så snabbt som möjligt får till stånd en mer progressiv energibeskattning. Vi är väl alla överens om att det finns ett antal skevheter i dagens beskattning. Det pågår nu en utredning som kommer att framläggas kommande år, och vi kanske kommer till beslut 1999. Naturligtvis hade det varit bra om vi hade kunnat gå ännu snabbare, för jag tror att det litet grand är här som knuten sitter. Det gäller naturligtvis att lösa problemet med produktionsskatter, fastighetsskatter och genom att se till att vi verkligen gynnar biomassabaserad kraftvärme och att energiskatterna över huvud taget får en styrande effekt för att uppnå en effektivare elanvändning. Nu har vi ändå kommit så här långt. Det är en ganska ordentlig satsning som görs. Utväxlingen på de nio miljarderna betyder i alla fall uppemot 20 miljarder och kanske mer, om man räknar in alla insatser i programmet. Därför, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Lennart Beijer, vi tycks vara överens om att man måste göra någonting med Vattenfall. Jag skulle bara vilja ställa en enkel fråga: Har Lennart
Fru talman! Om jag uppfattar Eva Goës rätt så undrar hon om jag har något bra recept på hur Vattenfall skall ställa upp på de beslut som riksdagen har fattat. I all min naivitet utgår jag från att det helstatliga bolaget naturligtvis följer riksdagens intentioner.

Fru talman! I våras lovade regeringen Bergslagen och den elintensiva industrin att elpriserna inte skall stiga när kärnkraften avvecklas. Vi moderater invände att elpriset inte sätts av regeringen i Rosenbad utan på en fri elmarknad och att Göran Perssons och Anders Sundströms tal om att de skall garantera vissa elpriser är uttryck för ren planekonomisk syn på saken. När Barsebäck avvecklas kommer det att få konsekvenser för Bergslagen och för alla andra delar av Sverige som är beroende av elintensiv industri. Redan nu står det klart att regeringens ersättningsprogram saknar realism. Stängning av Barsebäck 1 ger ett elbortfall på 4,1 TWh senast den 1 juli 1998. Stängningen av Barsebäck 2 ger ett bortfall på 3,9 TWh senast år 2001, om regeringens politik förverkligas. Alltså blir det ett sammantaget elbortfall motsvarande 8 TWh. Av de 81⁄2 TWh som regeringens ersättningsplan gör anspråk på att klara skall 61⁄2 TWh eller 75 % komma från nya gaskraftverk i Göteborg och Malmö genom att fjärrvärmeverk övergår till biobränsleanvändning och genom konvertering av 75 000 småhus till fjärrvärme. Den som granskar dessa ersättningsplaner finner snabbt att det rör sig om snömos. Regeringen har tänkt att fram till år 2001 få fram ersättningsel enligt följande. Malmö skall ge 2 TWh. Det blir dock inget nytt gaskraftverk i Malmö. Malmö Energi ansökte om tillstånd för gaskombianläggningen för nio år sedan, dvs. i slutet på 80-talet. Eftersom ärendet har dragit ut så på tiden är någon ny anläggning inte aktuell. Bolaget har i stället rustat upp det äldre Heleneholmsverket. Det är knappast troligt att det blir något eltillskott alls därifrån. Man har också tänkt att el från biobränsle skall ge 0,75 TWh. För att ersätta Barsebäcks båda reaktorer skulle det behöva byggas ett trettiotal anläggningar av Örebro Energis storlek till en kostnad av drygt 30 miljarder kronor. Men framför allt, för att det skall vara intressant att producera mer el i kraftvärmeanläggningar, måste kraftbolagen ha erforderligt värmeunderlag i sina fjärrvärmesystem. I kraftbolagen styr man ju sina anläggningar så att man skapar balans mellan el och värmesidan.

Fru talman! Min avsikt var att jag här skulle gå upp och plädera för den reservation Centerpartiet har i det här betänkandet. Men jag kan ändå inte avhålla mig från en liten reflexion apropå Sten Tolgfors inlägg. När Sten Tolgfors säger: Vilken elproducent vill producera el om han tvingas att släppa ut en stor del av produktionen i form av spillvärme? Ja, Sten Tolgfors, kärnkraftsindustrin är ju en sådan producent. Den släpper ju ut två tredjedelar av det den får ut av energi i form av värme i våra hav. Det finns alltså sådana producenter sedan förut. Vad jag egentligen skulle ta upp var en sak som det inte har sagts särskilt mycket om här i dag. Det har bara nämnts litet grand i bisatser. Det är det här med avfallshanteringsfrågan. Det är möjligt att ett skäl till att den inte har kommit upp är att den inte omfattas av energiuppgörelsen. Det andra skälet kanske är att vi i denna fråga på något sätt sitter i samma båt. Oavsett om vi har varit för eller emot kärnkraft, så har vi nu en stor avfallsmängd som måste tas om hand. Det här är ett avfall som vi inte riktigt vet hur vi skall hantera och som det ännu inte har tagits fram någon lösning på slutförvaringen av. I morgon skall SKI:s och SSI:s styrelser träffas gemensamt för att diskutera vilka krav man skall ställa på det underlag som man skall ha för att så småningom komma till ett beslut, långt fram i tiden, om hur avfallet skall hanteras. I dag redovisas i ett TT-meddelande i några av våra tidningar vilken skepsis svenska folket känner när det gäller just slutförvaringen av kärnavfallet. Nästan hälften av svenskarna tror inte att det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftsverken kan förvaras säkert i ett slutförvar djupt nere i berggrunden. Det har SIFO kommit fram till i en undersökning som man har gjort. Bara var femte kvinna tror, visar samma SIFO-undersökning, att kärnavfallet kan förvaras säkert i urberget. Bara 37 % av de tillfrågade ansåg att kärnavfallet kan förvaras säkert i berggrunden medan 47 % ansåg att detta inte går. Samtidigt är det 86 % av svenska folket som anser att det radioaktiva avfallet skall tas om hand av oss själva. Det här ger ju en litet intressant bild, tycker jag. Man känner ansvar för det avfall vi har fått fram, men man tror att det som nu föreslås som lösning på det här problemet inte är särskilt möjligt att genomföra. Det här är en sak som vi har anledning att återkomma till i många olika sammanhang. Ställde man en fråga - det finns inte någon sådan i det här underlaget - till svenska folket om hur det anser att det här med avfallet skall betalas, är jag ganska övertygad om att man skulle vara lika överens om att det är kärnkraften själv som skall bära sina kostnader. Det har vi dessbättre varit ganska överens om även i den här kammaren. Kärnkraften skall bära sina egna kostnader. Därför har det funnits en kärnavfallslag som har gällt för det här området ganska länge. Enligt den skall det tas ut en avgift på kärnkraftsproduktionen för att finansiera avfallshanteringen. Det har alltså lagts upp en fond som det i dag finns ungefär 20 miljarder i som skall täcka de här kostnaderna framöver. Men den nya finansieringslag som antogs i den här kammaren för ett par år sedan ändrade litet grand på förutsättningarna. Då var det så att man tog ut en avgift på 1,9 öre i genomsnitt på varje producerad kilowatt kärnkraft för att lägga i den här fonden. Men för ett par år sedan antog vi alltså en ny lag. Den har i praktiken lett till att man har sänkt avgiften till 1,9 öre, skall i framtiden finansieras genom garantier eller säkerheter från kärnkraftsföretagens sida. De säkerheterna kan bestå av fastigheter. De kan också bestå av annat, t.ex. olika slags papper. Det är alltså det nya i det här. Dock sägs att de här säkerheterna naturligtvis inte får vara i kärnkraftsproduktion, i kärnkraftverk. Det är ganska naturligt. I vår motion har vi pekat på riskerna för att en sådan här ordning leder till att kärnkraftsföretagen kan ta ut säkerheter i produktionsanläggningar som vattenkraft, biobränslebaserad energiproduktion osv. Det skulle i sin tur leda till att man, om de här garantierna faller ut till betalning, tvingas ta ut en högre kostnad för den elström som kommer från dessa anläggningar. Att det här resonemanget är orimligt tycker jag t.o.m. att Moderata samlingspartiet borde kunna ställa upp på. Alla har ju ändå varit överens om - och det är också marknadsekonomiskt riktigt - att en verksamhet skall bära sina egna kostnader. I det här fallet finns det alltså risk för att det inte blir så. Den här motionen föreslås få avslag. Motivet är, säger man, att Riksgäldskontoret har fått i uppdrag att utreda frågan om de här säkerheterna. Nu omfattar inte det uppdrag som Riksgäldskontoret har fått frågan om huruvida den här säkerheten får tas ut i andra typer av energiproduktionsanläggningar. Det uppdrag man har syftar bara till att klargöra om de säkerheter som kärnkraftsföretagen lämnar är tillräckligt stabila i tiden för att kunna falla ut, så att säga, någon gång i framtiden om så skulle behövas. Man skall undersöka att de inte urholkas av inflation eller värdeminskning osv. Det är alltså en rent ekonomisk bedömning, en rent marknadsekonomisk bedömning, av säkerheterna. Det är inte en bedömning av huruvida det är lämpligt att dessa säkerheter tas ut i andra anläggningar. Det här har vi vänt oss emot, och det ligger som sagt utanför den överenskommelse som vi har träffat i övrigt. Men vi tycker att det är viktigt. För om det nu blir så att man måste ta ut de här säkerheterna i framtiden, om kostnaderna blir så pass höga som SKI ändå har räknat med att de kommer att bli, så kommer naturligtvis den här belastningen att läggas på produktionsanläggningarna. Alla som sysslar med pengar vet ju att pengar kostar pengar. Säkerheter är ju en kostnad i realiteten, och den realiteten måste tas ut någonstans. Summan av kardemumman, fru talman, blir helt enkelt att vi om några år kan drabbas av höjningar av elpriserna trots att vi då har avvecklat stora delar av kärnkraften. Denna höjning av elpriserna skulle bero på att kärnkraftens säkerhetskostnader belastar de nya produktionsanläggningar som då har kommit fram - och även vattenkraften. Jag tror inte att någon innerst inne egentligen vill det här. Jag tror att skälet till att det har blivit så här egentligen är att inte alla har förstått detta dilemma. Därför vill jag plädera för den här frågan - även om jag kanske tycker att det är en detalj i det stora sammanhang som vi har diskuterat i dag.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
Fru talman! Jag har en kort fråga till Roland Larsson. Omhändertagandet av kärnavfallet skall bära sina egna kostnader - hur? Man måste ju betala med pengar, men vilka pengar? Vad skall vi ta dem från? Jag har tidigare sagt att man borde höja den här avgiften för kärnavfall, men jag tror inte att Roland Larsson var införstådd med att man skulle göra på det viset. Kärnkraften skall betala!
Fru talman! Om jag hade fått som jag velat som ledamot i SKI:s styrelse hade denna avgift höjts från 1,9 öre till 2,4 öre i genomsnitt, vilket egentligen var det förslag som vi gav regeringen tidigare. Det är de kostnader som vi räknar med att det innebär. Sedan är det naturligtvis en svårighet att bedöma hur stora kostnaderna kommer att bli. Det är därför som man har olika nivåer. Det är inte alls säkert att denna säkerhetsdel någonsin faller ut till betalning. Kostnaderna kanske kommer att hålla sig på en lägre nivå. Men de beräkningar som SKI:s styrelse har gjort innefattar även det som man tar ut i form av garantier. Om man värderar det i öre per kilowattimme tar man nu ut 1,3 öre mer, alltså skillnaden mellan 2,4 öre och 1,1 öre. Det innebär i runda tal 1 miljard kronor om året.

Fru talman! Jag tänkte säga några ord om solvärme, som jag anser helt har negligerats i regeringens budget, och det nämns knappast alls i betänkandet. Jag har motionerat om detta, vilket ger mig anledning att säga några ord. När det gäller växthuseffekt, försurning, övergödning och utsläpp av tungmetaller vet vi ju att det till stora delar är ett resultat av förbränning av fossila bränslen. Nu står vi inför en stor energiomställning. Vi står på tröskeln till en stor process som vi kan se som ett paradigmskifte, en öppning till en ny livsstil. Vi har här talat om megawatt, och vi har talat om förnyelsebara energikällor. Bland dessa förnyelsebara energikällor är solenergin en av de absolut viktigaste. Solvärmen består i huvudsak av vattenburen solvärme eller luftburen solvärme. Den vattenburna solvärmen, som är den vanligaste, har sedan 70-talet erhållit olika former av stöd. Det har varit nödvändigt, eftersom den inte har kunnat konkurrera på samma villkor som de fossila bränslena. Vid årsskiftet 1996/1997 upphörde plötsligt allt stöd till solvärmen. Det har inneburit att byggandet av solfångare har gått i stå, inte helt. Men hela verksamheten har bromsats. När vi skall inleda en energiomställningsprocess är det viktigt att vi utnyttjar alla de alternativ som är vettiga, bra och utvecklade och som har en utvecklingspotential som är väldigt stor. I betänkandet säger man om solvärmen att det är något som man kanske tar ut på sommaren och att man då har så billig el och att det därför inte är så viktigt att få ett tillskott. Men detta gäller ju att ställa om den vattenburna värmen i husen till en energikälla som är förnyelsebar och framför allt betydligt mindre sårbar ur alla aspekter. Problemet är att det tidigare har utgått ett 25 procentigt stöd men att det från 1997 inte utgår något stöd alls. Det var t.o.m. så illa att 29 miljoner frös inne vid årsskiftet. Det var en del av en sysselsättningsproposition. Det är viktigt för oss, om vi skall kunna göra denna omställning, att vi utnyttjar alternativen optimalt. Genom att ge solvärmen t.ex. ett 25-procentigt stöd kan den utveckling av solfångarsystem som vi är betjänta av och som betyder så mycket för dessa nya alternativ fortsätta. Därför pläderar jag för ett fortsatt stöd. Det kan också bestå i att det sker en momsåterbetalning. Det finns många olika sätt att göra detta på. Men det viktiga är att man i dag inte kan konkurrera med de fossilbaserade bränslena, eftersom de inte behöver stå för de reella kostnaderna som de orsakar på lång sikt. De fossila bränslena står inte för sina kostnader för samhället på lång sikt. Först när vi har miljöskatter som gör konkurrensen likvärdig behöver vi inget stöd för de förnyelsebara energikällorna. miljoner kronor över regeringens har vi inte någon reservation utan ett särskilt yttrande i betänkandet. Jag vill bara nämna att vi vill anslå 50 miljoner kronor till solvärmen per år under de närmaste fem åren, vilket vi givetvis har finansierat. I övrigt skulle jag kortfattat vilja ta upp en motion som jag har skrivit om energi och miljörådgivare. Nu är det så lyckligt att regeringen satsar på energirådgivning i kommunerna. Det är ett grundbelopp på 150 000 kr per kommun under fem år. Det är jättebra. Men min kritik gäller att det handlar om energi och miljörådgivning. Vi måste bredda kompetensen när det gäller denna rådgivning. Rent energimässigt kan vi ha en begränsad kompetens, vilken är nyttig och bra. Men om den inte är kopplad till miljöproblemen blir det ingen bra rådgivning. Den blir begränsad och den kan t.o.m. slå snett. Därför anser jag att regeringen i detta läge måste se till att den här rådgivningen får denna breddning när det gäller kompetensen.

Fru talman! Till att börja med vill jag ställa mig bakom Mikael Odenbergs yrkande i denna debatt. I detta betänkande behandlas en motion om fusionsenergi. För de ledamöter som inte har satt sig in i denna teknik vill jag enkelt förklara att fusion frigör energi ur materia genom att lätta atomer slås samman till tyngre. Detta kan verka ganska komplicerat, men det är det inte. En precis likadan process har vi i solen och i stjärnorna. När fusionen kan utnyttjas för kraftproduktion är den en säker och obegränsad energikälla som varken bidrar till föroreningar i atmosfären eller till växthuseffekt. Granskar man seriöst den långsiktiga energiförsörjningen ur ett globalt perspektiv - och det torde vara det enda tänkbara perspektivet - kan man konstatera att vi måste räkna med en befolkningsökning inom en 50-årsperiod om upp till 10 miljarder människor. Enbart ett fåtal energikällor har kapacitet att bidra med väsentliga delar av energibehovet för en så stor befolkning: 1. Fossila bränslen - huvudsakligen kol, eftersom olje och gasförråden sinar. 2. Förnyelsebara energikällor - vattenkraft, solenergi, som Per Lager nyss har redogjort för, vind, vågor, tidvatten, geotermisk energi, biomassa och några få andra. 3. Kärnenergi - och där skiljer vi på fissionsenergi och fusionsenergi. Till dessa energikällor kommer naturligtvis framgångar som man kan göra genom avancerade energisparprocesser. Ställer man nu de här behoven av energi mot den tillgång som finns, kommer man oundvikligen till resultatet att de förnyelsebara energikällorna tillsammans med ett intensivt sparande inte räcker på långt när. Inte heller förslår en förbättrad teknik vid användning av de förnyelsebara energikällorna respektive sparande för att tillgodose behoven. Dessa förnyelsebara energikällors samlade tillgängliga energiinnehåll är alltså för lågt. Dessa bedömningar, som jag har förstått att insiktsfulla människor delar, ställer krav på oss alla i denna riksdag. Jag drar den slutsatsen att vi kan tillgodose behoven av energi, med ingen eller låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat, enbart genom att forska och utveckla fusionstekniken. I hemställan under mom. 2 i betänkandet ger reservanter från m, fp och kd sitt stöd för denna bedömning. Som jag inledningsvis sade ställer jag mig bakom Mikael Odenbergs yrkande tidigare i debatten.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Stig Grauers om de förnyelsebara alternativen, som Stig Grauers menar ger för litet. Jag förstod att det var kontentan av det som han sade. Själv skulle jag vilja påstå att solvärme kan ge 3-5 terawattimmar inom omkring 15 år. Vi kan t.ex. med vindkraft komma upp i 2 terawattimmar. Tycker Stig Grauers att detta är för lågt, för att nämna bara dessa två varianter?
Fru talman! Vad jag inriktade mig på var det globala perspektivet. Jag menar att man kan transportera energi mellan länder och mellan världsdelar i framtiden på ett sådant sätt att man måste ha ett globalt perspektiv för att se vilka möjligheter som finns. Jag säger då att det samlade tillgängliga energiinnehållet i de förnyelsebara energikällorna är otillräckligt. Det betyder att man får räkna bort överföringsförluster osv., och i en sådan bedömning blir det inte tillräckligt. Därutöver finns det naturligtvis, som Per Lager säger, vissa möjligheter att på vissa platser i världen och även i vårt land ta fram energi med olika metoder, även om jag inte alls känner igen de siffror som Per Lager här företer. Jag vidhåller dock att vi för detta måste ha ett globalt perspektiv.
Fru talman! Det är ju alternativen vi skall satsa på, och det beror framför allt, som jag ser det, på att vi skall minska sårbarheten. Vi skall satsa på det småskaliga, mångfalden i alternativen. Det innebär att vi tar bort många av de stora energislukande transportsträckor som Stig Grauers nämnde. Vi skall försöka att producera energin på plats, så nära användaren som det går. Det är ju då som vi minskar sårbarheten och ökar möjligheterna att använda alternativ som inte bygger på ändliga resurser.
Fru talman! Jag menar att fusionsenergin är ett sådant alternativ. Jag beklagar att man inte får driva en forskning kring det alternativet. Det finns utöver möjligheterna att ta ut energi också möjlighet att inom den tekniken använda tidigare utbränt kärnbränsle för att tömma det på ytterligare energi, vilket borde vara miljöskäl nog att forska kring det hela. Det finns också en möjlighet att omedelbart stänga av en reaktor driven enligt fusionsprincipen, en möjlighet som inte finns enligt fissionsprincipen. Det finns alltså en hel del tekniska säkerhetsskäl för att man skulle driva en forskning kring detta. Det är, som sagt, ett alternativ till den energiproduktion som vi har i dag.